Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig vad regeringen kommer att vidta för åtgärder för att tillmötesgå den stora opinion som nu finns mot de likriktade proven vid folkhögskolorna. I 1977 års folkhögskoleproposition anslöt jag mig till folkhögskoleutredningens förslag om att studieomdömen borde finnas kvar så länge betyg används vid urval till högre studier. Jag konstaterade också att riksdagen hade accepterat omdömet som merit vid urval till högre studier. Riksdagen beslöt i enlighet med regeringens förslag att, om en folkhögskolas styrelse så beslutar, kan en elev som gått på en lång kurs begära att få ett studieomdöme. Efter det att riksdagen hade fattat beslut i dessa frågor gav regeringen skolöverstyrelsen i uppdrag att utveckla ett normeringsinstrument i form av ett grupprov. SÖ ställer i dag tre alternativ till förfogande att användas som normeringsinstrument. En skola kan således välja mellan att 1) låta eleverna delta i högskoleprovet, 2) följa en fast skala med procentsatser eller 3) själv utarbeta en lämplig metod att användas som normeringsinstrument. I det sista fallet skall metoden godkännas av SÖ. Folkhögskolan har således även i detta avseende frihet att välja om studieomdömen skall utfärdas vid den egna skolan och, i så fall, vilket normeringsinstrument som passar skolan bäst. Som jag ser det är benämningen ”likriktade prov” inte särskilt korrekt för den ordning som gäller.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag kan hålla med utbildningsministern om att uttrycket ”likriktade prov” kan vara litet missvisande. Det kanske hade varit bättre att använda det uttryck som återfinns i SÖ:s skrivelser i dessa frågor, nämligen prov för att ge ”ökad jämförbarhet”. När det gäller dessa frågor måste man påpeka hur den svenska folkhögskolan egentligen har varit och — hoppas jag — även är. Den svenska folkhögskolan har alltid haft en särställning. Undervisningen har varit inriktad på allmän medborgerlig bildning och personlighetsutveckling. Genom den frihet skolorna haft att utforma sin verksamhet har skolorna själva kunnat anpassa sig till nya situationer och växlande behov. Många folkhögskolor har haft och — hoppas jag — kommer att ha en mycket nära kontakt med folkrörelserna. Eftersom det inte finns några föreskrifter om obligatoriska ämnen är ingen folkhögskola den andra lik. Detta är någonting som vi verkligen har anledning att slå vakt om. När nu signaler kommer om att försök med likriktade, eller jämförbara, prov skall göras kan jag förstå elevernas reaktioner och kraftiga protester. Genomförande av prov kan vara en sak, men jag har svårt att förstå hur man genom prov skall kunna åstadkomma ökad jämförbarhet mellan studieomdömen vid skolor som har så stor frihet som folkhögskolorna, som dessutom har olika huvudmän. Huvudmannafrågan kan ju inte vara helt obetydlig för skolans inriktning. Jag kan som exempel ta mitt eget län, Kopparbergs län. Där finns det fem olika huvudmän. Vi har Brunnsvik med dess nära anknytning till arbetarrörelsen, Sjövik med dess nära anknytning till baptisterna, alltså en frireligiös skola, Hantverkets folkhögskola i Leksand, Västanviks folkhögskola med dess nära anknytning till de döva och landstingsskolorna, även dessa med olika inriktningar. Folkhögskolornas olika inriktning måste avspegla sig i undervisningen, och därför bör det knappast vara möjligt att på ett rättvist sätt genomföra jämförbara prov. En annan viktig del i folkhögskolan, som jag anser inte får försvinna, är dess särart att inrikta sig på allmän medborgerlig bildning. Tack vare detta har många ungdomar som inte tidigare studerat kunnat komma i kontakt med studierna och sedan fortsatt att utbilda sig till yrken som de känt för. Som avslutning vill jag fråga utbildningsministern om jag kan tolka svaret på min fråga så, att han också delar min uppfattning att man bör vara mycket försiktig när det gäller att åstadkomma jämförbara prov vid folkhögskolorna.
Herr talman! Fortfarande är det så att folkhögskolans huvudsyfte är att ge allmän medborgerlig bildning, och det framgår klart av riksdagens beslut 1977. Det är många av dem som i dag studerar vid folkhögskolorna som gärna vill läsa vidare vid universitet och högskolor, och det finns en särskild kvotgrupp för dem. Vid antagningen måste man ha något instrument att använda sig av, och då har denna situation uppstått. Jag vill understryka det jag säger i mitt svar, att de enskilda skolorna har frihet att bestämma om de över huvud taget vill använda sig av ett sådant här instrument, och det finns också flera olika valmöjligheter. Det finns självfallet en konflikt inbyggd i detta, mellan å ena sidan den målmedvetna utbildningen för vidare studier, som många studerande är intresserade av, och å andra sidan folkhögskolans uppgift att meddela en allmän medborgerlig bildning. Denna spänning kan dock vara fruktbar.
Herr talman! Utbildningsministern snuddade nu vid en sak som jag vill följa upp, och det var detta med kvotgrupper för fortsatta studier. Jag vill fråga utbildningsministern vilken hans syn är på universitetsoch högskoleämbetets propåer om att det finns starka skäl att på nytt överväga frågan om en separat kvotgrupp med sökande från folkhögskolor. Hur ser utbildningsministern på detta när det gäller fortsatta studier för folkhögskoleeleverna? För många människor är folkhögskolestudier en utmärkt möjlighet till fortsatta studier, när de kanske har gjort misslyckanden i den obligatoriska skolan eller gymnasiet. De finner då sin rätta studieform i en folkhögskola. Men om man driver fram prov som stänger dem ute från de fortsatta studierna kan det åstadkomma ytterligare en utslagning för dem, till stort men för både dem själva och samhället. Jag är väldigt rädd om folkhögskolan i dess nuvarande form och vill behålla dess särart, och jag tror att man har anledning att på alla sätt slå vakt om den som den ser ut i dag. Jag vill att man inte på något sätt skall göra avkall på den frihet som folkhögskolan har i dag, utan jag tror det är nödvändigt, för att man i längden skall kunna behålla dess särart, att man på allt sätt försöker behålla en stor frihet för den.
Herr talman! På den punkten är vi helt överens. Folkhögskolepropositionen 1977 utmärktes faktiskt av att de enskilda skolorna fick en ännu större frihet än de tidigare haft, och det är jag den förste att vilja slå vakt om. Men problemet uppstår ju i den situationen då många studerande vill använda sig av folkhögskolan som en merit vid antagning till högre studier, och det är inte en helt lättlöst fråga. Redan i dag antas de i särskild ordning, och det tror jag är nödvändigt. Men något instrument måste man ha vid urvalet av sökande till högre utbildning, därför att alla kan som bekant inte antas, vare sig från folkhögskolorna eller från de andra kvotgrupperna.
Då tycker jag vi skall slå fast ”detta med någon form av instrument” och försöka att inte likrikta omdömesgivningen utan försöka behålla en stor frihet även fortsättningsvis.
Herr talman! Jag hade för avsikt att besvara interpellation 1979/80:159 av Inga Lantz om kortare väntetid för tandvård, m.m. den 14 april 1980. Interpellanten har meddelat att hon inte kan ta emot svaret då, och efter överenskommelse med Inga Lantz kommer jag i stället att besvara interpellationen den 12 maj 1980.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att underlätta rekryteringen av läkare i vissa landsting. Bakgrunden till frågan är att det är svårt att få läkartjänster besatta vid läkarstationerna i Västerbotten. Så sent som den 10 december 1979 besvarade jag en interpellation av Frida Berglund om åtgärder för att förbättra läkartillgången i skogslänen. Antalet verksamma läkare har ökat med 10 96 mellan åren 1977 och 1979. Tyvärr är ökningen ojämnt fördelad över landet. I Västerbotten, liksom i Norrbotten, har antalet läkare inte ökat alls. Detta är, som jag framhöll redan i december, klart otillfredsställande. Landstingsförbundets styrelse beslöt i november 1979 — mot bakgrund av en överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund — att rekommendera sjukvårdshuvudmännen att för åren 1981 och 1982 generellt begränsa antalet ansökningar om nya läkartjänster. Enligt rekommendationen bör nya tjänster endast få inrättas för öppen vård vid vårdcentraler , långtidssjukvård, medicinsk rehabilitering och psykiatri. Mot denna bakgrund godkände socialdepartementets sjukvårdsdelegation i december förra året en revidering av gällande läkarfördelningsprogram för åren 1981 och 1982. Beslutet var enhälligt och stöddes sålunda av bl.a. socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund. Socialstyrelsen har i uppdrag att fortlöpande se över läkarfördelningen i landet och att i socialdepartementets sjukvårdsdelegation lägga fram förslag till lämpliga åtgärder. Ett av målen med detta arbete är att nå en befolkningsmässigt och geografiskt bättre fördelning av läkarresurserna i skilda delar av landet. Jag kan försäkra John Andersson att jag följer denna fråga med uppmärksamhet. Det finns dock enligt min mening f. n. inte anledning för regeringen att vidta några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Som framgår av svaret behandlades detta problem i en interpellationsdebatt här i kammaren den 10 december förra året. Det är inte min mening att upprepa den statistik som då framfördes. Jag har med intresse läst protokollet från den debatten och självfallet tagit del av de besked som statsrådet då gav. Det är möjligt att de åtgärder som är vidtagna kommer att hjälpa upp situationen på lång sikt. Men de akuta problemen kvarstår, och min fråga är om man med -— låt oss kalla det så — extraordinära åtgärder skulle kunna förbättra den svåra situation som råder. Jag har en fundering över en sådan åtgärd, vilket jag vill framföra till statsrådet. En tänkbar åtgärd vore enligt min mening att ändra den AT-tjänstgöring om 21 månader som läkarna skall göra efter sin examen. Enligt vad jag vet skall det i AT-tjänstgöringen ingå tre månaders distriktstjänstgöring och också tre månaders frivillig tjänstgöring. Skulle man inte kunna utöka tiden för distriktstjänstgöring till sex månader eller kanske längre och förlägga denna tjänstgöring till glesbygdsdistrikt? Om man i dag lyckas få en läkare till en läkarstation i glesbygden, t.ex. en treläkarstation, så innebär tjänstgöringen där en sådan enorm arbetsbörda för läkaren att han flyttar ganska omgående. Om man införde en sådan tjänstgöringsrutin som jag antydde skulle distriktsläkarens arbete underlättas och man skulle också göra det möjligt för honom att stanna. I den nämnda interpellationsdebatten sade statsrådet: ”Om det skulle visa sig att åtgärderna är otillräckliga, kommer jag att ta upp frågan till behandling för att om möjligt finna lämpliga styrmetoder — — —.” I sitt svar i dag säger statsrådet Holm att hon följer denna fråga med uppmärksamhet. Jag har för endast några dagar sedan diskuterat problemet med läkare. De anser att de åtgärder som har vidtagits inte kan ge någon väsentlig förbättring förrän under senare delen av 1980-talet. Om detta är en riktig bedömning vill jag fråga om statsrådet skulle kunna tänka sig ytterligare åtgärder — kanske av det slag som jag antydde. Jag vill ställa denna fråga trots att statsrådet i sitt svar säger sig inte vilja vidta några ytterligare åtgärder. Till sist vill jag tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Som jag sade i svaret är ett av målen med det centrala arbetet med läkarfördelningsprogrammet att nå en i förhållande till befolkningsunderlaget rättvis fördelning av läkarresurserna i olika delar av landet. När det gäller inrättade tjänster uppnår man ganska väl det här målet. Ett helt annat är förhållandet beträffande antalet tillsatta tjänster. På sina håll råder det svårigheter att tillsätta de inrättade tjänsterna, och dä r antalet sådana tjänster i praktiken ett dåligt mått på fördelningen av läkarresurserna. Socialstyrelsen har ålagts att besluta om hur många underläkartjänster för allmäntjänstgöring som får finnas inom varje sjukvårdsomrade. I samband härmed har det förutsatts att allmänläkartjänstgöringen skall ske inom ramen för särskilda blockförordnanden. Det har dock under ett antal år varit så, att en inte obetydlig andel av läkarna har gjort sin allmäntjänstgöring som vikariatstjänstgöring utanför blocktjänstgöringssystemet, och därigenom har blocksystemets regionalt styrande effekt varit mindre än man avsett. 1979 infördes därför en bestämmelse att allmäntjänstgöring måste fullgöras inom ramen för blockförordnanden för att få tillgodoräknas. Det tar självfallet en viss tid, innan man ser resultat av sådana här åtgärder liksom av den överenskommelse som har träffats mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet om en begränsning av antalet inrättade tjänster inom vissa specialiteter. Enligt min mening har det gått för kort tid för att man skall kunna bedöma effekten av den här överenskommelsen. Att utöka antalet tjänstgöringsmånader inom distriktstjänstgöringen till sex månader inom allmänläkarblocket skulle ju innebära att man blev tvungen att minska på något annat område eller att totalt utöka läkarutbildningen, men detta är inte en fråga som man kan ta ställning till så här på rak arm. Det tar uppenbarligen sin tid att genomföra även den ändringen.
Herr talman! Det är ju ändå så, att om man lyckas få en distriktsläkare till exempelvis en treläkarstation och han blir ensam tjänstgörande läkare, blir arbetsbördan för hans del så enorm att han tämligen omedelbart söker sig en annan tjänst. Min fundering grundar sig på de samtal som jag har haft med läkare, varvid den tanken framförts att skulle man öka tiden för AT tjänstgöringen, t.ex. till sex månader eller kanske till tolv månader, innebär det att arbetet för distriktsläkaren skulle underlättas. Då kunde han tänkas stanna kvar som chefläkare på läkarstationen. Det var närmast detta som jag ville säga. Jag ville höra om statsrådet kan tänka sig en sådan åtgärd. Problemen är ju mycket stora. Vi har inte tid att redogöra för dem just nu, men jag vill understryka att det är väldiga problem i glesbygden vid dessa läkarstationer.
Herr talman! Det finns andra områden inom AT-tjänstgöringen för läkare, där man gärna skulle vilja se en utökning av tjänstgöringstiden, t.ex. inom den psykiatriska vården, där bristen är påtaglig. Men det går inte att så här utan vidare besluta sig för att utöka tjänstgöringstiden med ett antal månader för den ena eller andra delen av en total tjänstgöringstid utan att också ta med i beräkningen effekterna av den minskade tjänstgöringstiden på andra områden. Det är alltså inte möjligt att i dag säga om vi kan genomföra en sådan förändring utan mycket allvarliga konsekvenser i övrigt för läkarutbildningen.
Herr talman! Man får väl ändå känslan av att läkare som varit ute på sådan här tjänstgöring i tre månader sedan ofta söker sig till ett regionsjukhus eller ett annat större sjukhus och får tjänstgöra där. Problemen är mycket större ute i distrikten. Om man inte har läkare ute vid distriktsstationerna innebär det också att arbetsbelastningen blir i motsvarande grad större vid regionsjukhusen. Jag tror att man skulle avhjälpa problemen även vid de större sjukhusen om man kunde få en bättre fördelning, så att även distriktsstationerna fick bättre tillgång till läkare.
Herr talman! Jag tror att frågan är något mer komplicerad än så här. Men jag ser fram emot att vi under åren 1980-1985 får 4 500 fler läkare än nu. Det innebär att det finns förutsättningar för att under den tiden få flera av distriktsläkartjänsterna och allmäntjänstgöringsblocken besatta med läkare. Jag tror att vi får invänta detta.
Herr talman! Jag utgår från att statsrådet Holm verkligen följer den här frågan med intresse och skärpa. Om det skulle visa sig att de här åtgärderna inte får den effekt som vi tänkt hoppas jag att statsrådet då är beredd att vidta de ytterligare åtgärder som behövs för att få en bättring på det här området.

Herr talman! Kerstin Göthberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stoppa ytterligare storanläggningar för animalieproduktion. I anslutning till att riksdagen år 1977 godkände riktlinjer för jordbrukspolitiken beslutade riksdagen också om riktlinjer för styrning av animalieproduktionens utbyggnad. Enligt riksdagens beslut skall styrningen ske på så sätt att de större producenterna skall stå för en större andel av exportkostnaden när pristryckande överskott föreligger inom fläskoch äggproduktionen. När överskott på fläsk uppstår och slaktdjursavgift behöver tas ut så skall avgiften eller motsvarande avräkning från prisstödet differentieras efter besättningarnas storlek. Inom äggproduktionen skall vid liknande tillfällen en avgift kunna tas ut vid större besättningar. Vad gäller styrning av fläskproduktionen har jordbruksnämnden till regeringen redovisat dels ett inom nämnden utarbetat förslag till differentierade avgifter för slaktsvin, dels ett inom Lantbrukarnas riksförbund utarbetat förslag till differentierade pristillägg. Jordbruksnämnden har underställt båda förslagen regeringens prövning. Jag anser det angeläget att det system som införs är så beskaffat att de positiva effekter som en styrning av svinproduktionens utbyggnad ger kan uppnås så snart som möjligt. Det är bl.a. av stor vikt för att främja en rationell produktion inom familjelantbruket. I propositionen om reglering av priserna på jordbruksprodukter, som regeringen denna vecka förelägger riksdagen, läggs fram förslag om hur en styrning av svinproduktionen bör ske. I enlighet med vad riksdagen har beslutat bör en större andel av exportkostnaderna i fortsättningen belasta de större producenterna. Dessa exportkostnader verkar sänkande på avräkningspriserna för samtliga producenter. Mot denna bakgrund föreslår regeringen i propositionen att de belopp som står till förfogande för pristillägg på fläsk fördelas så att de mindre producenterna erhåller ett högre pristillägg än de större producenterna. De differentierade pristilläggen föreslås bli tillämpade fr.o.m. den 1 januari 1981.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Av det framgår att vi utöver de redan vidtagna åtgärderna har att vänta förslag som förhoppningsvis ger familjejordbruket möjlighet att hävda sig i konkurrensen med djurfabrikerna — och det är bra. Svenskt lantbruk befinner sig i dag i stora svårigheter. Det gäller främst unga lantbrukare, som nyligen har startat och vilkas kalkyler på grund av prisutvecklingen praktiskt taget spruckit. Det är då ganska naturligt att dessa grupper hyser stor oro inför framtiden och inför den utbyggnad som skett av animalieproduktionen i de verkligt stora enheterna. Det senaste — förhoppningsvis sista — exemplet på detta är den stora äggproducent i södra Sverige som fått tillstånd att fördubbla sin produktion. När vi 1977 antog nya riktlinjer för jordbrukspolitiken slogs det fast att uppbyggnad och vidmakthållande av effektiva familjeföretag var det som i första hand borde främjas. En del av animalieproduktionen sker i dag i stora företag som saknar egen mark eller har tillgång endast till små arealer i förhållande till sin produktion. För familjeföretagen är animalieproduktionen en mycket viktig del för att man skall kunna utnyttja företagens resurser på ett effektivt sätt. Därför bör det grundläggande för animalieproduktionen vara sambandet mellan jord och djur. Produktionen skall alltså vara arealbunden. Det skall vara en kombination av animalieoch vegetabilieproduktion. Detta har också jordbruksutskottet understrukit i sitt betänkande 1977. Och det är, som jag ser det, en förutsättning för att familjejordbruket skall kunna hävda sina intressen. Jag skulle sist vilja fråga statsrådet: Om de åtgärder som har aviserats inte visar sig få tillräcklig effekt, är då statsrådet beredd att ompröva frågan om en eventuell etableringskontroll?
Herr talman! Etableringskontroll är naturligtvis det effektivaste styrmedlet för att begränsa och lokalisera önskad produktion. Ur den synpunkten är den överlägsen alla andra styrsystem. Problemet ligger i att man vid sådant system skyddar de redan stora, etablerade producenterna, som i hägnet av jordbruksprisregleringen aldrig behöver bekymra sig om avsättningen för vad de producerar. Samtliga producenter får kollektivt svara för det. De små producenterna får då vara med och finansiera det överskott som den stora produktionen åstadkommit. Om det system som jag nu kommer att redovisa i propositionen inte visar sig vara tillräckligt effektivt, då måste man naturligtvis gå längre och se om det skall vara en kombination av tillägg/avgifter och kontroll. Men jag är för egen del ganska övertygad om att systemet med tillägg kommer att ha den verkan som vi har avsett att det skall ha. Frågetecknen gäller naturligtvis om det här systemet behöver tillämpas för andra produkter där man kan skönja en överskottssituation. Men det får vi återkomma till.
Herr talman! Eftersom det här är fråga om en marknad som kan vara mycket växlande är det naturligtvis viktigt att vi slår vakt om just familjejordbruken— något som jordbruksministern ju vid många tillfällen har understrukit. Vårt hopp står till den proposition vi nu väntar — och vad den kan få till resultat. Jag får kanske också tolka statsrådet så att om det visar sig att de här olika åtgärderna inte får effekt, så kan man överväga att tillgripa en kombination. Det tycker jag är bra, och jag tror att också Sveriges familjejordbrukare upplever det som väldigt positivt och att det ger dem ett visst hopp inför framtiden.
Herr talman! Det är just därför som det är angeläget att skillnaden mellan det högsta och det lägsta pristillägget bestäms så, att syftet med riksdagens beslut, som bl.a. är en effektiv begränsning av de större företagens utbyggnad, uppnås.

Herr talman! Georg Andersson har frågat statsrådet Olof Johansson om regeringen avser att tillkalla en förlikningsman i förhandlingarna om OMUS-reformens konsekvenser för den högre musikutbildningen. Frågan har överlämnats till mig. Någon framställning till regeringen om att utse förlikningsman för ifrågavarande förhandlingar har inte gjorts. Vid arbetstvister av detta slag är det som regel statens förlikningsmannaexpedition som förordnar om förlikningsman. Om därför parterna gemensamt eller någon av parterna i förhandlingarna anser att medling bör ske skall de i första hand vända sig till förlikningsmannaexpeditionen och begära att en förlikningsman utses.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I dagarna ägnas ju ett väldigt intresse åt hotet om en storkonflikt på arbetsmarknaden. I relation till omfattningen av en sådan storkonflikt kan den arbetskonflikt som vi nu diskuterar förefalla vara av blygsam omfattning och ringa betydelse, men för genomförandet av den beslutade reformeringen av den högre musikutbildningen är konflikten i de förhandlingar som berörs här i vår interpellationsdebatt helt förödande. Utan avtal äventyras hela reformen. En sådan situation kan inte accepteras. I pressmeddelande den 20 mars uppgavs att arbetstagarparten i förhandlingarna på musikutbildningsområdet begärt att regeringen skulle tillkalla en förlikningsman. Nu framgår det av arbetsmarknadsministerns svar att någon sådan framställning inte har ingetts till regeringen, och det redovisas där också vilken ordning som vanligtvis gäller i sådana konflikter. Jag väckte frågan med anledning av de pressmeddelanden som lämnades den 20 mars, och det har tydligen inte hänt någonting i den vägen ännu. Det innebär alltså ytterligare en fördröjning av en lösning på det här området. Det är beklagligt att ytterligare förhalningar på det sättet kommer till stånd. Det har hela tiden gått väldigt trögt i förhandlingarna — de startade ju på sommaren 1978, för snart två år sedan. Förhandlingarna kom till stånd på grund av att riksdagen hade fattat ett beslut om reformering på den högre musikutbildningens område, och dessa förhandlingar om tjänsteorganisation ingick då som ett viktigt led i genomförandet av denna reform. Om en sådan förhandling inte nu kan slutföras till ett framgångsrikt resultat är det ju så, som jag tidigare anfört, att praktiskt taget hela reformen saboteras. Mot den här bakgrunden vill jag fråga arbetsmarknadsministern hur regeringen ser på den här situationen och om regeringen planerar några åtgärder för att nå en lösning. Det måste ju ligga i statsmakternas intresse att en beslutad reform kan genomföras.

Herr talman! Jag har alltså svarat på den direkta fråga som Georg Om förhandling Andersson ställt till statsrådet Olof Johansson. Det svaret tror jag är helt — arna rörande den Klart; och jag tror också att Georg Andersson har uppfattat det på rätt =. p OMUS-reforsätt. men Nu för Georg Andersson debatten vidare och frågar hur regeringen ser på själva OMUS-reformen. Jag har naturligtvis, herr talman, inte någon möjlighet att gå in på förhandlingsresultatet som sådant. Om man önskar få till stånd en förlikning, måste parterna följa de spelregler som gäller. Jag vill gärna göra det tillägget, herr talman, att jag under hand har hört att man har för avsikt att begära en förlikningsman. Då får man, som jag sagt i svaret, vända sig till förlikningsmannaexpeditionen. Jag hoppas att man på det sättet skall kunna komma vidare.

Herr talman! Jag är väl medveten om att vi här inte kan diskutera förhandlingsresultaten eller budens innehåll. Det är inte heller det jag frågat efter, utan jag har frågat hur regeringen allmänt sett på den situation som nu har uppkommit. Detta är ett problem som vi nu har haft framför oss under två års tid. Riksdagen har fattat beslut om en reform. För genomförandet av denna reform krävs att man kommer överens om vissa tjänsteorganisatoriska frågor. Regeringen har gett ett förhandlingsuppdrag till avtalsverket för att man skall nå en lösning. Men sedan har det hela gått i stå på något sätt. Man har ett intryck av att regeringen under tiden varit väldigt passiv. Jag hade tidigare en interpellationsdebatt med Jan-Erik Wikström. Då meddelade han att den dag och just den timme vi debatterade hade ett bud lagts. Jag sade att det var bra om min interpellation möjligen hade satt fart på det här arbetet. Men inte heller då nådde man någon lösning, och läget är nu oförändrat. Man har inte kommit framåt i det här arbetet. Så länge man inte gjort det blir det ingenting riktigt av den här reformen. Detta är en viktig utbildningspolitisk fråga och kanske framför allt en viktig kulturpolitisk fråga. Jag menar inte att det från regeringens sida skulle föreligga någon nonchalans mot musikområdet som sådant. Men jag tror att om det hade gällt ett annat utbildningsområde, så hade kanske engagemanget varit något större. Det finns anledning att befara att man just därför att det gäller ett kulturområde har sett litet lojt på det hela.
Herr talman! Jag är något förvånad över Georg Anderssons senaste inlägg. Vad han har frågat är om regeringen avser att tillkalla en förlikningsman i enlighet med arbetstagarnas önskemål. Det är Georg Anderssons fråga. På den har jag svarat att när man får en framställning om detta så kommer 15 förlikningsmannaexpeditionen självfallet att se till att det tillsätts en förlikningsman. Här är det verkligen inte på sin plats att tala om förhalningar, passivitet och allt vad det var Georg Andersson talade om. Man har ju inte ens haft möjlighet att reagera på en framställning. Jag tror därför att vi inom arbetsmarknadsdepartementet kan ta detta med ro till dess man ber att få en förlikning till stånd. Då kommer vi att agera.
Herr talman! Jag är tacksam för att regeringen under sådana förhållanden kommer att agera. Självfallet väljer Rolf Wirtén att hålla sig rent formellt till det som jag har frågat om och som frågedebatten skall handla om, men det kan ändå inte vara orimligt att i anslutning till en fråga som denna undra, hur regeringen allmänt ser på den situation som uppkommit. Jag gör det därför att jag tidigare har deltagit i en interpellationsdebatt — då med utbildningsministern, men statsråden är väl kollektivt ansvariga för regeringens åtgärder — och hade velat diskutera denna fråga ytterligare med utbildningsministern, eftersom det gäller en så viktig kulturoch utbildningsproblematik.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka principer som ligger bakom förslaget om nedläggning av kriminalvårdsanstalten Skåltjärnshyttan i Filipstads kommun och uppbyggandet av en ny anstalt i en annan kommun, som inte har de sysselsättningsproblem som föreligger i Filipstad. Det förslag till plan för förändringar i organisationen av kriminalvårdens lokalanstalter som finns i årets budgetproposition har lagts fram av en arbetsgrupp som chefen för justitiedepartementet tillsatte år 1977. Denna arbetsgrupp har haft till uppgift att göra en översyn av anstaltsbeståndet inom kriminalvården. Arbetet skulle resultera i en långsiktig plan för förändringar i anstaltsorganisationen. Utgångspunkten för arbetet har varit de riktlinjer som fastslogs av riksdagen genom den år 1973 antagna kriminalvårdsreformen. En viktig princip i denna reform är att de intagna så långt det är möjligt skall få avtjäna påföljden i eller i närheten av hemorten. En sådan anstaltsplacering underlättar kontakterna med anhöriga och är en förutsättning för att de intagnas frigivning skall kunna förberedas på ett ändamålsenligt sätt. För att närhetsprincipen skall kunna tillämpas i full utsträckning krävs ett ökat antal lokalanstaltsplatser i vissa områden i landet där det nu finns ett platsunderskott. Vid en utbyggnad av lokalanstaltsbeståndet bör man lägga ned äldre lokalanstalter som är olämpligt belägna med hänsyn till antalet fängelsedömda som bor på eller i närheten av anstaltsorten. Förslaget om nedläggning av kriminalvårdsanstalten Skåltjärnshyttan har sin grund i att klientunderlaget i anstaltens närhet inte är tillräckligt stort. Därtill kommer att anstalten, som består av fyra baracker, är i mycket dåligt skick. I Karlskogaområdet, där en ny lokalanstalt planeras, ger däremot antalet fängelsedömda underlag för en anstalt. Jag vill framhålla att planen för förändringar i anstaltsorganisationen är en principplan och att den är avsedd att fortlöpande revideras. Förändringar i klientunderlaget kan medföra att planen måste ändras. Även praktiska, ekonomiska och andra skäl kan medföra att planen inte kan förverkligas.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Det är tydligt att det har uppkommit ett nytt hot mot framtiden för Filipstad, nämligen bristen på brottslingar. Även om det bara rör sig om ett relativt sett begränsat antal arbetstillfällen, nämligen 18, är det dock en mycket väsentlig fråga för en så hårt arbetslöshetsdrabbad kommun som Filipstad om dessa statsanställningar försvinner. Det hot som nu har uppkommit är helt enkelt att brottsligheten är för låg i Filipstad. Man skulle ju när man försöker tolka slutet av justitieministerns svar kunna säga att om brottsligheten ökar i Filipstad, så att fler filipstadsbor blir dömda till förvaring på den aktuella anstalten eller på en anstalt inom regionen, kommer åtminstone 18 sysselsättningstillfällen att kunna räddas. Det är ett nytt moment i regionalpolitiken som här förs in. Jag förstår — eller försöker i alla fall förstå — att man från kriminalvårdsstyrelsens sida gör den bedömningen att de intagna skall kunna befinna sig i närheten av sina anhöriga osv. Men det finns ju också andra aspekter som måste vägas in i bilden. Jag liksom de förtroendevalda som har ansvaret för Filipstads kommun måste se till kommunens framtid. För Filipstad har det faktiskt gått väldigt illa under de senaste decennierna. Filipstad har under ungefär 20 år fått se sin folkmängd minskas med 4 000 invånare eller uppemot en fjärdedel av det gamla invånarantalet. I dag understiger invånarantalet i Filipstad planeringstalet för folkmängden 1985. Man har en konstant mycket hög arbetslöshet. Jag skallinte trötta med att redovisa allt det elände som man kan räkna upp för Filipstads del då det gäller sysselsättningsproblemen. Det finns dessutom en hotbild framöver som grundar sig på alldeles färska händelser. Uddeholms AB har nyligen varslat 20 man i Persbergsgruvan. Ställbergs Grufve AB har informerat om nedläggning. Wasabröd AB kommer för att kunna överleva att tvingas rationalisera, vilket betyder att 100-150 arbetstillfällen försvinner där. Jag vill fråga justitieministern: Hur skall man tolka slutet av statsrådets svar till mig? Innebär det att en omprövning kommer till stånd, att Filipstad trots allt kommer att ha en kriminalvårdsanstalt framöver?

Herr talman! Man skall tolka svaret så att det är ett understrykande av vad som står i budgetpropositionen, som regeringen har lagt fram för riksdagen och där denna långsiktiga plan anges. Jag konstaterar återigen att detta är en principplan. Det kan hända saker och ting under vägens gång så att säga, men detta är den inriktning som regeringen står för. Sedan är väl Göthe Knutson och jag överens om att en kriminalvårdsanstalt skall ligga där klientunderlaget motiverar det. Detta måste vara en huvudregel. I kriminalvårdens Örebroregion, som består av Värmlands och Örebro län, finns det största klientunderlaget i Örebroområdet och det näst största i Karlstadsområdet. På tredje plats kommer Karlskogaområdet när det gäller klientunderlaget. För att förlägga den här anstalten till Karlskogaområdet talar, förutom klientunderlaget, det förhållandet att man från Karlskoga har pendelavstånd både till Örebro och till Kristinehamn. Karlskoga ligger ungefär tre mil från både Örebro och Kristinehamn. Dessutom finns det en skyddskonsulentsexpedition i Karlskoga, men det gör det inte i Filipstad. Avståndet mellan Filipstad och Karlskoga är ungefär sex mil. Personalen vid Skåltjärnshyttan är, såvitt det har redogjorts för mig, sedan lång tid tillbaka införstådd med att anstalten skall läggas ned. De som vill får arbete vid Karlskogaanstalten. Enligt uppgift kommer samtlig personal att bo kvar i Filipstads kommun efter nedläggningen av anstalten.
Herr talman! Jag vill uppfatta detta som ett lugnande eller åtminstone förhoppningsfullt besked från justitieministern, och jag tackar för hans kompletterande svar. När det gäller detta med skyddskonsulenten som ett kriterium för anstaltslokaliseringen tycker jag att det borde vara en enkel sak att flytta vederbörande befattningshavare till Filipstad. Det måste också sägas att i det här området är avstånden ganska begränsade. Pendlingsavståndet är något kortare mellan Karlskoga och Örebro än mellan Filipstad och Örebro, men om man försöker se mer flexibelt på detta med avstånd bör det inte hindra att man har med Filipstad i bedömningen när det gäller lokaliseringen. Jag vill, som säkert också den kommunala ledningen i Filipstad, ta fasta på att det är en principplan och ingenting annat. Jag har förvisso läst vad som står i budgethuvudtiteln, och jag konstaterar att justitieministerns svar till mig är betydligt mera hoppingivande. Det har hos kommunledningen i Filipstad väckt en viss förvåning att man där inte fick veta någonting på ett tidigare stadium om arbetsgruppens förslag om nedläggning av Skåltjärnshyttan. Man skulle ha fått läsa detta i tidningen. Det här innebär ingen kritik mot departementet och allra minst mot justitieministern. Arbetsgruppen inom kriminalvårdsstyrelsen tog dock bara kontakt med arbetsförmedlingen. och den vägen fick inte kommunen kännedom om saken. Jag är inte säker på att de här människorna som arbetar vid Skåltjärnshyttan är räddade för Filipstad om det sorgliga skulle hända att anstalten läggs ned.
Herr talman! Jag vill till sist bara för klarhetens skull säga att jag vidhåller den principiella inställningen att huvudregeln måste vara att både anstalter och skyddskonsulenter skall lokaliseras på sådana platser där det är motiverat från kriminalvårdens synpunkt.

Herr talman! I det ärende som nu är under behandling har den socialdemokratiska minoriteten i utbildningsutskottet reserverat sig på en viktig punkt i betänkandet från utskottet. Reservationen gäller ett anslag på ytterligare 2 miljoner för löntagarorganisationernas utbildning av företrädare i SSA-rådet, yrkesråden samt de fackliga skolinformatörerna. Med reservationen stöder vi en socialdemokratisk motion som förordar detta förhöjda anslag. SÖ hade t.o.m. förordat en ytterligare höjning av anslaget, som SÖ betecknar som viktigt. Ambitionerna att närma skola och arbetsliv finns hos SÖ och uttalas även av alla som numera yttrar sig i den aktuella skoldebatten. De här formerna för samverkan mellan skola, samhälle och arbetsliv är en relativt ny företeelse under 1970-talet. Planeringsråden kom så sakta under senare delen av 1970-talet och blir först nu permanenta i varje län. Lokalt har de kanske ännu inte funnit sin form, men på flera håll har många framsteg gjorts. För att utbilda ledamöter i SSA-råden har under en treårsperiod särskilda anslag utgått till LO och TCO. På tre år har med 2 miljoner årligen således 6 miljoner utgått till utbildning av löntagarledamöter, alltså inte bara i SSA-råden utan också i yrkesråden, och av de skolinformatörer som medverkar i skolan. Nu har en ny mandatperiod startat, och därmed har på flera håll nyvalda ledamöter utsetts att verka under den kommande perioden. I detta läge föreslår regeringen att statsbidraget skall utebli. 6 milj.kr. har betalats ut, säger regeringen, och nu är organisationerna hjälpta genom att många personer har fått sin utbildning. Därför behövs inga ytterligare bidrag, framhåller statsrådet Mogård, och följaktligen sparar vi detta statsbidrag nästa budgetår. Vilka slutsatser skall organisationerna, dvs. LO och TCO, dra av en sådan avspisning? Ja, att döma av de reaktioner som har kommit ett antal av oss riksdagsledamöter till del i uttalanden har de dragit slutsatsen att de inte har statsmakternas förtroende. Alla lovsånger om vikten av kontakt mellan skola och arbetsliv är kanske ingenting som löntagarorganisationerna skall bry sig om. Regeringen går nu emot de fackliga organisationerna, vilka vill skapa en levande kontakt mellan arbetsliv och skola. Genom att de viktiga kontinuerliga utbildningsinsatserna inte stöds försvåras LO:s och TCO:s ambitioner härvidlag. SSA-råden, yrkesråden och skolinformatörerna är relativt nya företeelser i vår skola. De som från fackligt håll är engagerade i olika roller behöver flera introduktionskurser. Man behöver utbilda flera, eftersom avgångar sker och verksamheten ökar. Det är ytterst olyckligt att i detta skede av pionjäranda från de fackliga företrädarnas sida nu ge dem en känsla av betydelselöshet. Besvikelsen är uttalad över att statsbidraget till utbildningen slopas. Jag vill 23 med det sagda tolka LO:s och TCO:s besvikelse härvidlag. Samtidigt, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till utskottsbetänkandet. Ett bifall till denna reservation skulle ge de fackliga organisationerna en bekräftelse på att de i hög grad har statsmakternas fulla förtroende i sin viktiga roll att föra arbetsliv och skola samman.

Herr talman! I nu föreliggande utskottsbetänkande behandlas bl.a. en rad frågor, som berör grundskolans organisation och verksamhet. Som vi alla är väl medvetna om har riksdagen under de senåste åren fattat åtskilliga beslut på här ifrågavarande område. Så sent som våren 1979 fattade riksdagen sålunda beslutet om en ny läroplan för grundskolan. I samband därmed framfördes från moderata samlingspartiet ett antal förslag, som framför allt syftade till att stärka kvalitetskravet i skolan. I den mån vi inte fick gehör för våra förslag, redovisade vi våra synpunkter genom de reservationer som vi fogade till det ifrågavarande utskottsbetänkandet, utbildningsutskottets betänkande 1978/79:45. Åtskilliga av de förslag som jag nyss åsyftade har tagits upp i motioner till årets riksdag. Givetvis vidhåller vi moderater våra tidigare redovisade uppfattningar, och det skulle därför ha varit naturligt för oss att här yrka bifall till dessa motionsyrkanden. Med hänsyn till att riksdagen så nyligen har fattat beslut i dessa ärenden och att arbetet med färdigställandet av den nya läroplanen nu pågår inom skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet i enlighet med intentionerna i riksdagsbeslutet, har vi dock i detta sammanhang inte funnit anledning att ge någon särmening till känna på annat sätt än som framgår av det särskilda yttrande som vi har fogat till utskottsbetänkandet. Det är inte heller min avsikt att här utveckla våra ståndpunkter i några skilda frågor, utan jag nöjer mig med att under förevarande omständigheter hänvisa till det förut angivna utskottsbetänkandet från föregående riksmöte. Vad så slutligen beträffar den socialdemokratiska reservationen kan jag nämna att Larz Johansson kommer att ta upp den i sitt anförande senare under debatten.

Herr talman! Arbetarklassens kamp för rätten till utbildning och uppfostran är lika lång som dess historia. När arbetarklassen organiserade sig, fackligt och politiskt, tillhörde bildningsfrågorna de första som ställdes på dagordningen. Den svenska skolan är en skola i ett klassamhälle. Det innebär att barnens deltagande i skolarbetet sker under olika villkor beroende på vilken klass de tillhör. Det innebär också att de orättvisor och de kristendenser som finns i det omgivande samhället återspeglar sig i skolans verklighet. Herr talman! Skolreformerna under de senaste decennierna har haft som mål att verka för jämlikhet i utbildningen. Man skulle komma bort från Nr 117 sorteringen av barn i folkskola eller läroverk. Alla skall ha samma grundutbildning och lika chanser till högre utbildning. I verkligheten går de olika samhällsklassernas barn fortfarande i olika skolor. Höghusbarnen i Stockholms södra förorter går i andra slags grundskolor än Lidingöbarnen. Skolorna i Slottsstaden i Malmö är inte av samma slag som de i Rosengård. Skolöverstyrelsen har gjort en utvärdering av standardproven i årskurs 6 i sex olika län. Resultatet är hemskt. Den verklighet som undersökningen speglar är det svenska klassamhället. Elever från villaområden i rika kommuner har bättre skolresultat än elever som bor i flerfamiljshus i fattiga kommuner. I Stockholms län t.ex. toppas resultatlistorna av Danderyd, Täby och Lidingö, och de sämsta medelbetygen har barnen som bor i fattiga kommuner, t.ex. Haninge eller min kommun, Huddinge. I princip kan man säga att elevernas betyg speglar medelinkomsten bland föräldrarna. Så ser det ut i alla län. Det saknas inte dokumentation om skolan som spegel av det samhälle som finns runt om. Det saknas inte heller kunskap om de ekonomiska och sociala mekanismer som ligger bakom den här ojämlikheten och som gör att t.ex. Danderyd kan erbjuda bättre skolmiljö än den fattiga kommunen. Det är inte första gången som vpk påtalar att sociala och ekonomiska brister i samhället får en direkt utslagsverkan på hur skolan fungerar för barnen och hur orättvisorna i samhället ideligen konserveras och förs över till nya generationer. Klyftorna i samhället ökar hela tiden, och det är långt kvar till att ge alla barn, oavsett bostadsort, social bakgrund och ekonomiska förutsättningar, möjlighet till utbildning och start i livet. Problemen i skolan bottnar i de problem som finns i samhället. Med nuvarande fördelningspolitik och hårda press på kommunerna kommer också klyftorna utom och inom skolan att öka. En annan undersökning, som omfattar 4 500 barn och som heter Social segregation i grundskolan, visar att elever som kommer från arbetarfamiljer har generellt sämre resultat. De får sämre utbyte av skolan ur olika mätbara aspekter i alla slags skolor, både s.k. högstatusskolor och lågstatusskolor. medan barn från högre sociala skikt klarar sig generellt bättre. Som helhet ligger hela arbetarklassen under den genomsnittliga betygstrean. Ett annat resultat är att grundskolan är kraftigt segregerad. Skolpolitik hänger med andra ord nära ihop med bostadspolitik och samhällsplanering över huvud taget. Ytterligare ett resultat från undersökningen är att det i olika typer av klasser finns ett klart samband mellan social sammansättning och skolresultat. Alla socialgruppers barn klarar sig bättre i högstatusklasser, alla klarar sig sämre i lågstatusklasser, men hela tiden är rangordningen densamma: socialgrupp 3 ligger sämst till, socialgrupp I är bäst. Det gäller standardprov. betyg, tillval, kursval — vad man än väljer för kriterium på skolframgång. Orättvisorna beträffande bildningen och uppfostran finns kvar, trots alla genomförda reformer som haft till målsättning att ta bort orättvisorna. I en 25 undersökning om särbehandling inom grundskolan jämförs två olika typer av skolklasser. Den ena gruppen domineras av elever som, med undersökningens språk, kommer från socialgrupperna 1 och 2. Andelen arbetarbarn i dessa klasser, som kallas högstatusklasser, är liten. Den andra gruppen av skolklasser, som kallas lågstatusklasser, domineras av arbetarbarn. Det visar sig att i högstatusklasserna bor 75 26 av barnen i villa mot 10 960 i lågstatusklasserna. Men andelen invandrarbarn i högstatusklasserna är 1,4 20 mot 26 9 i lågstatusklasserna. Omflyttningen av elever ligger på 3 Zo i högstatusklasserna mot 63 96 i lågstatusklasserna. Tittar man på lärarnas genomsnittliga undervisningserfarenhet finner man att den är 17 år i högstatusklasserna mot 8 år i lågstatusklasserna. Det anmärkningsvärda är, herr talman, inte bara att eleverna i de klasser som domineras av arbetarbarn har sämre skolprestationer enligt skolans sätt att bedöma detta. Det viktiga är att dessa lägre skolprestationer är kopplade till en skolvardag som ser helt annorlunda ut än i de s.k. högstatusklasserna. Tlågstatusklasserna är lärarnas undervisningserfarenhet mindre. Lärarbyten är vanliga och eleverna flyttar ofta. Skolsvårigheterna ökar med dessa förtecken. Både skolans miljö som helhet och barnens individuella verklighet påverkar detta. 48 90 av de elever i högstatusklasserna som hade svårigheter i svenska fick någon form av specialundervisning. Motsvarande siffra för lågstatusklasserna visar att bara 25 96 av eleverna där fick sådan hjälp. I andra undersökningar har liknande resultat redovisats. I den s.k. miljöinventeringen i Stockholms län framkom klara skillnader mellan kommunerna. Så har t.ex. barn i vissa kommuner tillgång till mellan 15 och 17 böcker per elev i skolbiblioteket, medan i andra kommuner motsvarande siffra är 5 till 7 böcker. I vissa kommuner är alla lågstadielärarna behöriga. I andra kommuner är upp till en fjärdedel av lärarna inte behöriga. Läromedelskostnaderna per elev varierar mellan kommunerna. I en promemoria från utbildningsdepartementet från 1979 visas läromedelskostnaderna i 20 olika kommuner. Kostnaderna per elev varierade mellan 349 och 643 kr. På högstadiet förekom variationer mellan 373 och 1 021 kr. per elev. Också dessa siffror understryker att den obligatoriska och för alla gemensamma undervisningen bedrivs under väsentligt skilda materiella förhållanden mellan olika kommuner. Man kan inte förklara sambandet mellan social sammansättning och skolresultat med att elevernas förutsättningar är olika. Skolan medverkar i en social särbehandling, som barn utsätts för i hemmen, i bostadsområdena, i kulturutbud och mycket mera. Denna särbehandling visar sig tydligt i den segregerade skolan. Resurser, metoder, lärarrekrytering, pedagogisk syn, föräldraaktivitet varierar i huvudsak efter klassens sociala sammansättning. De orättvisor som jag har påvisat här är givetvis helt oacceptabla. Men de är också av en sådan art att det borde vara möjligt t.o.m. för en borgerlig regering att råda bot på dem. I stället för att i abstrakta ordalag bara tala om normer som borde införas, så borde man verkligen införa normer, skapa ekonomiska förutsättningar som garanterar arbetarbarnen samma materiella Nr 117 villkor i den obligatoriska skolan som övriga barn har. Torsdagen den Herr talman! Arbetet — och med det menar jag det produktiva arbetet som 10 april 1980 skapar grundvalen för samhället — måste inta en central plats i skolans undervisning. Vänsterpartiet kommunisterna delar inte uppfattningen att arbetslivsorientering skall utgöra ett särskilt ämne på skolschemat. Vi anser i stället att arbetslivet och dess villkor skall finnas med i samtliga ämnen. Det skall bilda utgångspunkten för undervisningen på samma sätt som det bildar utgångspunkten för samhällets existens. Vi vänder oss mot uppdelningen i manuellt och intellektuellt arbete liksom mot dess återspegling i skolan genom uppdelningen i vad man kallar teoretiska och praktiska studier. När man i dag talar om varvning av teori och praktik, så menar man i allmänhet inte något mer än att eleverna skall skifta arbetsplatser då och då, bl.a. för att undvika skoltrötthet. Vi menar någonting mer. Teorin är den del av undervisningen som ger sambanden mellan och förklaringarna till de erfarenheter och det kunskapsstoff som eleverna har samlat. Praktiken är när denna teori prövas i verkligheten. Praktik är således inte bara ett visst antal pryoveckor ute på olika industriarbetsplatser utan kan ofta vara förlagd till skolan eller andra samhälleliga institutioner, beroende på vad eleven studerar just då. Skolan anklagas ofta för att vara alltför teoretisk eller alltför abstrakt. Detta är en felaktig anklagelse. Problemet är närmast det motsatta. Skolan är alltför litet teoretisk. Den består i alltför stor utsträckning av inlärning av ett osammanhängande stoff som aldrig blir förklarat. Därmed | blir det också obegripligt och meningslöst. Skolan skall ge eleverna en teori, ett instrument om man så vill, som gör | det möjligt för dem att förstå verkligheten. Och för att åstadkomma detta räcker det inte med en ökning av antalet pryoveckor, så länge som pryon bara | betyder ett tillfälligt avbrott i skolarbetet. Arbetarrörelsen har sedan länge krävt en sekulariserad skola. Det förhållandet att kristendomsundervisningen nu har ersatts av en förment neutral religionsundervisning innebär inte att en objektiv och vetenskapligt grundad undervisning ges om religionens och kyrkans roll i dag och under tidigare epoker. Det faktum att religionsundervisningen också skall innefatta vad som kallas för livsåskådningsfrågor är ett ytterligare och starkt argument för avskaffandet av religionskunskapen som ett särskilt ämne och för en minskning av det timantal som i dag ägnas religiösa frågor. De ungdomar som går ut årskurs 9 i grundskolan med låga betyg skiljer sig i flera avseenden från sina kamrater med högre betyg. De har t.ex. läst lättare kurser i matematik och engelska, de har lågutbildade föräldrar, de fortsätter i mindre omfattning till gymnasieskolan och de blir oftare arbetslösa. Detta kan man läsa i skolöverstyrelsens rapport Lågt betyg i nian. Elevernas betygsnivå har ett starkt samband med elevernas sociala bakgrund. Arbetssättet i skolan, undervisningens innehåll och de prestationer som värderas positivt gynnar elever från överklassen. Barnens hemmiljö påverkar vilka betyg barnen får, och barnens framgång, EN 7 eller motsatsen, hänger således mer samman med föräldrarnas sociala nivå än med barnens kunskapsnivå. 70 90 av de höga betygen ges till barn från medeloch överklassen, och 70 9 av betygen 1 och 2 ges till barn från arbetarklassen. Betygssystemet är dåligt ur många aspekter och förstärker utslagningen i skolan. Betygsutredningen är medveten om betygens negativa inverkan på de ”svaga eleverna”. Utredningen sade: ”För dessa elever har betyg dessutom en utslagningseffekt som följer ett socialt mönster. Rekryteringen som bygger på betyg har visat sig vara kopplad till elevernas sociala bakgrund och leder till social snedrekrytering i fortsatt utbildning. Vissa elever stämplas härigenom som förlorare.” Betygsutredningen slår alltså fast att betygen skapar en utslagning av ”svaga elever”. Dessutom mäter betygen bara mätbara prestationer och kan därför ge skolarbetet en felaktig inriktning. Betygssystemet motverkar också solidaritet och samverkan mellan eleverna. Det bygger i stället på konkurrens och hets mellan eleverna. Betygen måste, herr talman, avskaffas av många skäl. För att göra skolan bättre och hindra den sociala utslagningen krävs många andra åtgärder, men ett avskaffande av betygen är ett steg mot en bättre och rättvisare skola. Den helt övervägande delen av de läromedel som används i skolan, både i grundskolan, i gymnasiet och i högskolan, framställs, marknadsförs och distribueras i privat regi. Läromedelsproduktionen har expanderat mycket kraftigt under senare år och styrs till övervägande del av privata vinstintressen. Samhällets andel motsvarar bara 10 26 av marknaden. Fem stora koncerner svarar för nära 85 20 av den totala försäljningen. Den största koncernen, Esselte AB, svarar för ca 50 96. Det framstår som allt viktigare att studera läromedlen, deras roll och funktion sett från olika synpunkter. Läromedlen har nämligen en utomordentligt styrande roll på undervisningen, inte minst när det gäller undervisningens innehåll. Det är regering och riksdag som fastställer de utbildningspolitiska målen, men som förhållandena nu är så är det till stor del de privata läromedelsföretagen som svarar för tolkningen av dessa mål och som på så sätt styr undervisningen. Priserna på läromedel har ökat lavinartat under senare år. Mellan 1970 och 1976 ökade priserna med 50 26. Kommunerna köper läromedel för närmare 800 milj.kr. Vinsterna på försäljningen är goda. Esselte ökade under 1978 års första åtta månader sin vinst med 41 Ze. I statens prisoch kartellnämnds utredning om läromedel kan man läsa följande: ”Den hittillsvarande utvecklingen på läromedelsområdet har lett till att läromedlen kommit i allt högre grad påverka undervisningen i skolorna. Läroplanernas uttalade önskan om att lärare och elever själva skall medverka vid undervisningsplaneringen har delvis fått stå tillbaka för producenternas strävan att som svar på skolans efterfrågan erbjuda ett läromedel som är så arbetsbesparande som möjligt för läraren och så heltäckande som möjligt för eleven. Läroplanerna ger en stor frihet för lärare och elever att planera undervisningen efter bl.a. Nr 117 sina egna intressen. Läromedlens utveckling har emellertid oftast fått en motsatt effekt. Enligt flera bedömare, bl.a. på SÖ, styr läromedlen undervisningen i en betydligt större omfattning än vad som är önskvärt samt passiviserar lärare och elever.” Detta konstateras alltså i SPK:s utredning. Det skäl som många gånger anförts mot ett förstatligande av läromedlen, nämligen att man vill ha konkurrens, det finns inte längre. Både priskonkurrensen och produktionskonkurrensen är sedan länge satta ur spel. Det framstår som allt nödvändigare att hela läromedelsmarknaden förstatligas, så att samhället får en demokratisk kontroll över läromedelsmarknaden. På sikt är det rimligt att tänka sig att gemensamma läromedel används över hela landet avseende de centrala och för alla gemensamma kunskapsoch färdighetsmålen. Herr talman! fr.o.m. den 1 juli 1978 trädde bestämmelser om s.k. anpassad studiegång i kraft. Inom ramen för gällande bestämmelser kan hela eller delar av undervisningen förläggas utanför skolan. För den anpassade studiegången gäller i dag att tydligen ingen central myndighet — allra minst riksdagen — har kännedom om hur pass vanligt förekommande det är att elever med stöd av bestämmelserna om den anpassade studiegången får hela eller delar av sin undervisning förlagd utanför skolan. I flera kommuner är det dessutom så att skolstyrelserna ej behandlar ärenden av detta slag. Alltså inte ens på kommunal nivå finns det alltid en kunskap hos skolstyrelsen om hur pass vanligt förekommande den anpassade studiegången är. Det är skamligt att 20 20 av grundskolans elever lämnar skolan utan att ha riktiga kunskaper i att läsa och skriva. Det är självfallet arbetarklassens barn som drabbas hårdast av denna utslagning. De bråkiga och mest omotiverade eleverna hamnar i den s.k. anpassade studiegången. Det är också en skam att just dessa elever, som allra mest behöver skolan, körs bort från den. I Bengtsfors är var tionde elev ”anpassad”. I en Uppsalaskola får vart fjärde barn byta ut t.ex. fysik och historia mot gymnastik. Den anpassade studiegången måste bort. Den måste förbjudas. I dag hör det ofta till s.k. god ton i stora kretsar att behandla frågor om | uppfostran och utbildning som om dessa frågor stod över eller utanför politiken. Så är det inte. F. n. förs en diskussion om att ge kommunerna ett större inflytande över den offentliga utbildningen. I demokratins namn talas det om decentralisering, om lokalt beslutsfattande och om att skolans personal, eleverna och föräldrarna skall få ett större inflytande över skolans vardag. Men vilka klassintressen företräder skolans personal? Vilka klassintressen företräder föräldrar och elever? Vilka föräldrar har råd och möjlighet att delta i skolarbetet? Vilka klassintressen kan man vänta sig får företrädarna med den bästa formuleringsförmågan? Vi känner svaren på dessa frågor och vet att när politiska frågor dras bort från det offentliga ljuset | så gynnar det borgarklassens intressen. Därför måste en demokratisering på skolans område innebära en politisering av dessa frågor. De måste dras ut från ämbetsrummen, lärarrummen och klassrummen och bli underkastade 29 Vänsterpartiet kommunisterna har i annat sammanhang förordat politiskt direktvalda kommundelsråd, för att bredda och fördjupa den kommunala demokratin. Sådana kommundelsråd skulle inom kommundelen kunna ansvara för vissa av de uppgifter som i dag i allmänhet faller på skolstyrelsen. Detta innebär inte ett avvisande av den anställda personalens eller elevernas rättigheter. Men det är en markering av att de politiska frågorna inte får blands ihop med de fackliga. I utskottets skrivning till den motion som tar upp just den här aspekten hänvisas till att det nu är möjligt att låta lokala organ ansvara för bl.a. skolfrågor. Vpk vill därför avvakta utvecklingen av den försöksverksamhet som åberopas och se vart denna leder. Jag kan därför avstå från att yrka bifall till vpk-motionen 526 yrkandet 4. Jag talade tidigare om decentralisering till kommunerna av olika frågor. Vi menar att det vidgade kommunala inflytandet inte får innebära en förstärkning av de skillnader mellan kommuner som vi vet finns i dag. I stället måste en av de viktigaste uppgifterna vara att hävda rätten till en enhetlig utbildning och uppfostran. Det har sagts att kommuner bör få vidgade möjligheter när det gäller variationer i läroplanen, vilket t.o.m. kan innebära att undervisningen i olika centrala moment sker i olika årskurser i skilda kommuner. Vi avvisar bestämt den tanken. Det skulle leda till orättvisor i skolsystemet, och undervisningen blir avhängig av hur kommunerna har det på olika områden i fråga om resurser. Herr talman! Jag har mycket mer att säga i denna viktiga fråga, men jag skall ändå sluta med att yrka bifall till vbk-motionerna 524 och 526 i berörda delar. De övriga vpk-motioner som behandlas i betänkandet kommer Raul Blächer att återkomma till senare i debatten.

Herr talman! Det finns en lång rad synpunkter som har kommit fram i det här utskottsbetänkandet och som egentligen skulle behöva kommenteras var för sig, men jag skall nöja mig med att ta upp några huvudpunkter i betänkandet. Den första gäller alla de förslag till förändringar i läroplanen som ett stort antal motionärer för fram. Jag har en viss förståelse för att man på sina håll kan känna ett behov av att tala om att man inte ändrat uppfattning i sak, men man måste ändå komma ihåg och respektera att riksdagen så sent som i juni förra året fattat beslut om en ny läroplan som ännu inte trätt i funktion. Däremot pågår det över hela landet ett intensivt förberedelsearbete för den massiva informationsinsats som krävs för att förverkliga riksdagens ambitioner. Länsskolnämnder, skolstyrelser, regionala och lokala fackliga organisationer är mitt uppe i den planeringen, och de behöver arbetsro och inte nya förslag till förändringar. Detta gäller f. ö. skolan i dess helhet, och det är kanske litet förvånande att de som i vanliga fall hävdar skolans behov av arbetsro i stället för ständigt nya reformer nu är så ivriga att lägga fram motioner med förslag till förändringar. Bonnie Bernströms önskemål om en särskild utredning av möjligheterna Nr 117 till försöksverksamhet för att ge eleverna ett ansvar för en del av skolans praktiska vardagsarbete gör på mig ett något yrvaket intryck. Det här är en verksamhet som pågår ute i skolorna sedan åratal tillbaka i olika former och i olika omfattning. Däremot har man ofta stött på praktiska svårigheter och Anslag till skolibland ett klart uttalat motstånd från fackets sida. De problemen går att lösa, men det kostar. Det kostar handledararvoden, och det är kostnader som kommunerna får bära. Det är bra att man uppmärksammar om det i vissa fall har förekommit, eller förekommer, ett felaktigt utnyttjande av de möjligheter som den anpassade studiegången ger. Men jag reagerar mot de grova generaliseringar som man så ofta använder som motiv för att kräva förändringar. Min erfarenhet är att skolledarna och skolstyrelserna hanterar den här frågan med stor omsorg. Arbetssituationen i skolan är jobbig nog ändå, utan att man där ständigt skall bli utsatt för ovederhäftig kritik. Vill man åstadkomma förändringar, får man också komma med konkreta, positiva förslag. Låt mig erinra om att vi centerpartister upprepade gånger, i samband med läroplansarbetet och vid andra tillfällen, har föreslagit en ökning av inslagen av praktiska moment i undervisningen, främst på högstadiet, och då inte bara för de lågpresterande eleverna utan för alla elever. Vi tror nämligen att detta kan vara ett verksamt medel att göra alla elever mer motiverade och mer intresserade också av den övriga undervisningen. Det hade varit frestande att också ta upp frågorna om läromedelsproduktionen och samhällets kostnader för läromedel och undervisningsmateriel. Låt mig bara säga att utredningen om läromedelsmarknaden — jag tillhör själv utredningen — i det närmaste har avslutat sitt arbete och kommer att överlämna sitt betänkande i början av juni. Då finns det anledning att återkomma till de här frågorna. Så till sist några ord om den socialdemokratiska reservationen om bidraget till löntagarnas utbildning av företrädare för SSA-råd och fackliga skolinformatörer. Utskottet anser att detta är en värdefull verksamhet och skriver så i klartext. Då kan man inte, Helge Hagberg, göra den tolkning som gjorts i reservationen: att uteblivandet av bidrag skulle vara ett uttryck för en nedvärdering av organisationernas insatser. Tvärtom, verksamheten fungerar numera så pass bra att det inte krävs särskilda statsbidragsstödda utbildningsinsatser. Låt oss ta SSA-råden som exempel. De är partssammansatta organ, där det finns representanter för arbetsgivare, arbetstagare, arbetsförmedling och skola. Verksamheten börjar nu att ta form. Vad man behöver är inte speciella utbildningsinsatser var för sig utan gemensamma utbildningsdagar, där parterna är tillsammans och där samhället ändå står för kostnaderna. Detsamma gäller till viss del de fackliga informatörerna.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
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en kort fråga till Larz Johansson. Han sade att det är på tiden att vi får arbetsro i skolan. Av mitt inledningsanförande och av utredning efter utredning och undersökning efter undersökning har det framgått att det inte står rätt till i skolan. Vi vet också vilka det är som drabbas av den dåliga, segregerade skolan — arbetarklassens barn. De får inte den skola som de borde ha rätt att få. Skall vi låta det vara på det sättet? Skall vi acceptera en segregerad skola? Är det inte på tiden att vi vidtar åtgärder som gör att de fastställda utbildningspolitiska målen — samma rätt till utbildning oavsett social bakgrund, ekonomiska förutsättningar, hemmiljö och bostadsort — uppnås? Arbetarbarnen är sämst i klassen, och man måste fråga sig vad detta beror på. Vad är regering och riksdag beredda att göra för att det inte skall vara så? Det hänger ju inte samman med att barnen tillhör arbetarklassen utan med en mängd andra saker: att man inte ställer de resurser till förfogande som verkligen behövs. Därför slås barnen ut. Man kan se på betygen och på den högre utbildningen. Man kan gå in på en mängd olika nivåer, vilket också gjorts i olika utredningar. Överallt blir resultatet precis detsamma. Då vill jag fråga Larz Johansson: Vad har utskottet diskuterat när det gäller den här frågan, och vad har det att föreslå? Man tar ju inte upp de förslag som har aktualiserats i vpk-motionerna. Avslagsyrkandena på dessa motioner är mycket knapphändiga, och diskussionen om hur man skall råda bot på de här problemen uteblir uppenbarligen i den här debatten.
Herr talman! Jag använde begreppet arbetsro i samband med diskussionen om läroplansreformen. Jag menar, att när riksdagen nyligen har beslutat om en läroplansförändring, som under ett antal år framöver skall genomföras, så behövs det arbetsro för att verkligen genomföra det som riksdagen har beslutat. Då kan man inte ständigt och jämt, under den här tiden som planeringen och genomförandet skall ske, lägga fram nya förslag till förändringar i läroplanen. Det var den frågan. Sedan gav jag exempel på den typ av åtgärder som man kan vidta för att göra skolarbetet mer stimulerande och mer intressant för alla elever, oavsett vad de har för prestationsförmåga — om man nu vill använda det begreppet —, oavsett hur motiverade de i dag känner sig för skolan. Det vi måste eftersträva, för att verkligen åstadkomma några som helst förändringar i skolan, är just att alla elever kan känna att de deltar ungefär på lika villkor, oavsett om de råkar ha litet olika förutsättningar. Somliga kan göra sig mer gällande när det gäller de mer teoretiska ämnesområdena, andra är oftast mer framgångsrika när det gäller mer praktiskt inriktade inslag i utbildningen. Är det så att man har litet av vardera får alla elever möjlighet att hävda sig, och jag tror att de då blir mer intresserade av att delta i undervisningen Självfallet för vi ständigt den här diskussionen. Den förs ständigt i skolan Torsdagen den också. Jag menar att det är en litet för grov förenkling när man säger att 10 april 1980 skolan, skolledningarna, skolstyrelserna tillgriper så enkla metoder som att göra sig kvitt de besvärliga eleverna och skicka ut dem på anpassad studiegång. Det fungerar inte på det sättet. De människor som är ansvariga för skolans verksamhet — vare sig det är som skolledare eller i skolstyrelser — hanterar inte de här frågorna på det lättvindiga sätt som Inga Lantz försöker beskriva. Det är det jag protesterar emot.
Herr talman! Larz Johansson börjar med att säga att alla elever skall få delta på lika villkor. Men till den verkligheten är det väldigt långt, och det har jag redovisat i mitt förra anförande. Jag konstaterar också att han — och det gör mig förtvivlad — vill sortera in eleverna i sådana som har teoretiska förutsättningar och sådana som har praktiska. Vi vet vilka som hamnar i det ena facket och vilka som hamnar i det andra. Det vet vi på grund av den verklighet vi har i skolan. Skolan är segregerad och man måste göra någonting för att råda bot på de bristerna. När det sedan gäller den anpassade studiegången tycker utskottet tydligen att den skall finnas, att man skall acceptera att vissa elever — vi vet vilka — stängs ute från skolan på det sättet. När 10 96 av eleverna i Bengtsfors har s.k. anpassad studiegång, då måste man fråga sig vad det är som håller på att ske. När man samtidigt vet att 20 Zo av grundskolans elever lämnar skolan utan att kunna läsa och skriva i den utsträckning som vi alla tycker är nödvändigt, då måste man också ställa frågan: Vad är det som håller på att ske och vad skall man göra? Och när man i en Uppsalaskola tillåter vart fjärde barn, alltså 25 96, att byta ut fysik, historia och sådana ämnen mot gymnastik, då är man ute på väldigt farliga vatten. Jag hade hoppats att utskottet skulle ha diskuterat dessa frågor mer och inte accepterat att man sorterar i olika fack som man alltid har gjort. De vackra formuleringarna om lika rätt till utbildning är bara fraser i dag. Det är väldigt allvarligt, och man mäste göra någonting åt det.
Herr talman! Jag uttryckte mig tydligen inte tillräckligt tydligt, och jag får väl upprepa en del av det jag sade. Jag anförde inledningsvis att det är bra att man fäster uppmärksamheten på att det på sina håll har förekommit och kanske fortfarande förekommer att man har använt den anpassade studiegången på ett felaktigt och överdrivet sätt. Jag sade också att det är fel att använda sådana exempel till att generalisera och påstå att det över hela landet fungerar på det sättet. Det gör det nämligen inte! Sedan sade jag inte att vi skall dela in eleverna i praktiska och teoretiska, men jag antar att inte heller Inga Lantz kan förneka att vi människor är konstruerade på det sättet att somliga har förutsättningar mer åt det ena 33 hållet, somliga mer åt det andra. Om vi då i grundskolan och framför allt dess högstadium inom ramen för läroplanen erbjuder eleverna både-och kommer alla att känna större trivsel och känna sig mer motiverade att delta i alla sorters undervisning. På det sättet bör vi förhoppningsvis också nå bättre resultat än vad vi gjort hitintills. Utskottet har inte på något sätt lämnat de här frågorna åt sidan utan för en diskussion om detta. Jag har den uppfattningen att möjligheten till anpassad studiegång skall finnas kvar men att man naturligtvis skall se till att den inte missbrukas på något sätt. Det görs f. ö. en undersökning f. n., och när vi ser resultatet av den kan det kanske finnas anledning att återkomma till frågan.

Herr talman! Såsom framgår av utskottsbetänkandet kommer lärarfortbildningen vad beträffar den ämnesinriktade delen att koncentreras till tekniska och naturorienterande ämnen. Tillsammans med andra moderater har jag i två motioner pekat på några ämnesområden som så att säga står i tur när det gäller fortbildning av lärare, av det skälet att den grundläggande utbildningen är otillräcklig. Den ytliga orientering — för det är knappast fråga om mer — i litteraturhistoria som ingår i blockämnet svenska för blivande lärare räcker inte till för de svensklärare som skall meddela undervisning på gymnasiets treårslinjer. Läroplanen för gymnasiet innehåller fortfarande, som väl är, tämligen kvalificerade studier av litteraturen och dess historia, men utan egna gedigna kunskaper är lärarna föga skickade att väcka intresse och känsla för god litteratur hos sina elever. Mot den bakgrunden har vi föreslagit särskilda fortbildningskurser i litteraturhistoria för de lärare som har blockämnet svenska som grundutbildning. Vi har också föreslagit att gymnasieskolans språklärare såsom fortbildning borde erbjudas kurser i affärskorrespondens på resp. språk, eftersom de förväntas undervisa i ämnet. Kunskaperna i svenska och främmande språk har hos de svenska eleverna successivt blivit sämre under de senaste 10-15 åren. Genom många samverkande insatser, av vilka lärarfortbildningen bara är en, måste vi söka komma till rätta med bristerna, och de frågor vi tar upp i de två motionerna känns mycket angelägna bland de berörda lärarna. Utskottet har pekat på de möjligheter till fortbildning på fritid som står till buds inom de här ämnesområdena. Det är delvis fråga om helt nya initiativ, som vi tycker är mycket positiva och som i någon mån fyller syftet med våra förslag. Med tanke på det kärva budgetläget får vi denna gång acceptera att språken får vänta och att teknik och naturorienterande ämnen prioriteras med särskilda anslag. Det behovet är ju också synnerligen angeläget. Vi har dessutom tillfälle att återkomma med våra önskemål när propositionen om den framtida lärarutbildningen läggs fram. I första hand bör naturligtvis sådana moment som man vet att lärarna behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter läggas in redan i grundutbildningen så att man inte tär på fortbildningsanslagen. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Utbildningsutskottet har rätt ingående behandlat de motioner som rör religionskunskapens plats i skolans undervisning. Och det med rätta. Frågan har en mycket vidsträckt betydelse, men tyvärr uppehåller sig utskottet mest på det förgångnas marker. Visst har utbildningsutskottet och riksdagen i samband med tidigare beslut gjort välbetänkta och välbekanta uttalanden. Visst var det många — även kristna organisationer — som stödde beslutet om religionkunskapens integrering i samhällsorienteringen, men det var också många som uttalade allvarliga farhågor för att det tidigare särskilda undervisningsämnet skulle komma på undantag. De farhågorna nämner inte utskottet något om och inte heller någonting om att dessa farhågor besannats. Utbildningsutskottets förutsättning i fjolårets uttalande, att religionkunskapen skulle få sin andel av det sammanhållna undervisningsblocket och att Bibeln alltjämt skulle användas som centralt läromedel, har på många håll inte alls infriats. Personer som i sitt arbete har direkt kontakt med barn och ungdomar vet att religionskunskapen, och särskilt kristendomskunskapen, avtagit på ett sätt som enligt utskottets vackra beskrivning intentionerna i tidigare ställningstaganden borde ha omöjliggjort. Det är på grund av att frågan om religionsundervisningen inte är löst på ett i praktiken fungerande sätt som jag skrivit min motion. I den påtagliga vilsenhet och otrygghet som ödelägger många människors liv fattas ofta just en förankring i en väl underbyggd trosuppfattning som ger livsinnehåll och framtidsoptimism. Dessutom är det i den vidgade kontakten med företrädare för andra religioner än kristendomen nödvändigt att som utgångspunkt i överväganden som man ställs inför ha en god kunskap i den religion som är allmänt företrädd i den egna kulturkretsen. Trots de brister jag finner i utskottets motivering för sitt utlåtande skall jag inte yrka bifall till motion nr 890. Men jag vill med mitt anförande markera betydelsen av att denna angelägna fråga noga uppmärksammas av riksdagen, så att det som i dag inte fungerar tillfredsställande kan rättas till. Därvidlag har skolministern ett särskilt ansvar att följa utvecklingen på detta angelägna område. Med detta ber jag, herr talman, att få tacka för tillfället att yttra mig i frågan.

Herr talman! I motion 374 hemställs att särskild kurs i engelska, matematik och B-språk även i fortsättningen skall erbjudas på grundskolans högstadium. Utbildningsutskottet hänvisar i betänkande 21 till riksdagens beslut att alternativkurserna i B-språk — tyska och franska — skall avskaffas och avstyrker motionen. Jag skall här lämna några synpunkter på grundskolans språkundervisning och varför det är viktigt att alternativkurserna behålls. Sverige är ett litet land och svenska språket är ett litet språk. Vårt behov av internationell förståelse, samarbete och ökade kontakter — både ekonomiska och kulturella — med omvärlden kräver språkkunniga människor. Många kategorier yrkesutövare behöver goda språkkunskaper. Dessutom ger det den enskilde en mycket stor tillfredsställelse att kunna förstå och uttrycka sig på främmande språk. De flesta människor har glädje och nytta av goda språkkunskaper. Vi måste värna om en god språkundervisning. Vad krävs då för att grundskolan skall ge goda färdigheter i fftämmande språk? Språk är färdighetsämnen som kräver upprepade övningstillfällen och lång inlärningstid — olika lång tid för olika individer. Hur långt grundskolan kan föra språkkunskaperna beror till största delen på hur lång tid man ger den. De nya arbetssätt vi i dag tillämpar kräver mer tid. Det viktiga är att i grundskolan lägga en god grund, som man sedan kan bygga vidare på. Men ger man för få övningstillfällen och för litet tid, blir grunden inte god, och eleverna glömmer då rätt snart — trots att man när man är ung lär språk mycket lätt — det de lärt sig. Språk måste övas intensivt och av varje elev. Läraren-handledaren måste hela tiden veta vad målet är och hur man skall nå det. Varje övning måste kunna motiveras och genomföras på ett metodiskt riktigt sätt. Pendeln i språkdebatten har svängt ganska häftigt under årens lopp, och det har varit svårt för många lärare att hitta en bra väg mellan extrem grammatikträning och extrem naturmetod. I dag svänger pendeln lugnare. Man övar på det främmande språket. Man övar grammatiken. Man strävar efter att kommunicera. Förklaringar ges på svenska, om nödvändigt. Språkinlärning kräver intensiv och extensiv textläsning, konsekventa övningar, ständig innötning, elevaktivitet, konkretion och koncentration. Alla övningar måste inriktas på och anpassas efter individen. Alla elever måste öva aktivt och förstå vad de övar och — för att använda elevspråk — alla måste hänga med i undervisningen. En förutsättning för inlärning av ett främmande språk är god färdighet i det egna språket. Det är viktigt att basfärdigheter i svenska prioriteras. Eftersom språkinlärning kräver upprepade övningstillfällen och repetition är det viktigt att eleverna repeterar och övar hemma. Men naturligtvis skall dessa hemuppgifter vara väl inövade och anpassade efter elevernas ålder och mognad. Regelbundna hemuppgifter — om än aldrig så enkla — ger, förutom bättre färdigheter och kunskap, goda studievanor, träning i att ta ansvar för en egen uppgift och träning i koncentration. Goda studievanor är viktiga för. Nr 117 språkinlärningen. Naturligtvis är det mycket annat som påverkar språkinlärningen lika väl som det påverkar studier i andra ämnen: andra aktiviteter som alltför ofta bryter undervisningen, oro, otrygghet, skolk, stor frånvaro och bristande punktlighet liksom att vi inte ställer anpassade krav och inte lär elever att ta ansvar. Avbrott i undervisningen är dock speciellt skadliga när det gäller färdighetsträning. Det är också mycket bra att de nya målen och riktlinjerna för grundskolan så klart tar upp skolans fostrande roll. Den diskussion om normer som började när statsrådet Britt Mogård tillsatte den s.k. normgruppen måste fortsätta, så att vi kan komma fram till en gemensam syn på hur vi skall fostra barn och ungdom i hem, förskola och skola. Det inte minst viktiga är att vi vuxna själva erkänner och lär barn och ungdom att kunskaper är viktiga och att skolan och undervisningen är viktiga — både för samhället och för individen. Herr talman! Beslutet om ny läroplan för grundskolan innebär att alternativkurserna i tyska och franska skall försvinna. Det är mycket olyckligt att ta bort den här möjligheten för elever att välja en studietakt som passar den enskilde. Språk är färdighetsämnen. Skillnader mellan eleverna framträder mycket snart, ibland redan efter en termin. Framför allt kommer de elever att drabbas som behöver längre tid eller lugnare arbetstakt. Det är förödande för språkintresset och självförtroendet att tvingas sitta i en grupp tillsammans med elever som hela tiden är mycket duktigare och där man inte klarar av eller förstår. Varje elev har rätt att kräva att undervisningen känns meningsfull och är begriplig. Likaså är det förödande för språkintresset att inte stimuleras tillräckligt. Den motivation som är drivkraft för inlärandet försvinner, om inte arbetstakten, övningar och texter är anpassade efter den enskilde eleven. Många elever väljer tyska eller franska i årskurs 7 med stor entusiasm och stor glädje. Det är viktigt att de kan välja en kurs som är lagom svår för att deras entusiasm och motivation skall bibehållas. Det smittar gärna av sig på andra ämnen. Alla elever måste ju ha rätt att välja tyska eller franska — vare sig de har stor eller liten språkbegåvning. När alternativkurserna försvinner kommer troligen ett stort antal elever — de som i dag skulle välja allmän kurs — inte att våga sig på att välja tyska eller franska. Detta är verkligen att beklaga. Tyska och franska skall inte vara förbehållet ett fåtal. Sverige behöver många språkkunniga människor. Alternativet till detta är att vi sänker kraven, och det vore också att beklaga. Goda språkkunskaper är viktiga för Sverige och för den enskilde. Som alltid när det gå...r brister i skolan är det elever från hem som inte är studiemotiverade som drabbas. Studiemotiverade hem kompenserar sina barn på olika sätt. Varje moment i språkundervisningen bygger på det föregående. Man kan inte hoppa om eller hoppa över hur som helst. Allt behöver övas in och 37 . begripas. För den elev som inte hänger med blir det som kommer efter mycket svårt, så småningom kanske obegripligt och meningslöst. Kurser av olika svårighetsgrad och med olika arbetstakt behövs för elevernas skull och för att bibehålla kvaliteten i språkundervisningen. Det är obegripligt för mig att allmän och särskild kurs skall finnas kvar i engelska och matematik men inte i tyska och franska. Alla dessa ämnen är ju färdighetsämnen med likartade problem. Tyska och franska brukar dessutom av eleverna uppfattas som svåra ämnen. Alternativkurserna har ju tillkommit för att förbättra undervisningen i färdighetsämnena. Vi måste se realistiskt på språkundervisningen. Det är ytterst sällan man som språklärare klarar att i en grupp med stor spännvidd mellan eleverna ge var och en rätt anpassad hjälp och stimulans. I språk måste en mycket stor del av undervisningen vara lärarledd. Individualisering är också svårare i språk än i andra ämnen, eftersom språkundervisning bygger på tal. Man måste kommunicera med varandra, och detta förutsätter att man förstår varandra och är på en någorlunda likartad nivå. Ett av felen med skolan är att många elever upplever den som meningslös. För att uppleva skolan som meningsfull måste varje elev känna att undervisningen, övningarna, är viktiga och begripliga för just honom eller henne. Om språkundervisningen i grundskolan skall tillgodose kraven på kvalitet, stimulera alla elever och utveckla till god färdighet efter varje elevs anlag och intresse, måste eleverna enligt min mening kunna erbjudas alternativa kurser av olika svårighetsgrad och olika studietakt, att välja emellan. Jag har dock inget eget yrkande, herr talman, eftersom beslutet om ny läroplan så nyligen har fattats, utan jag instämmer i det särskilda yttrande som lämnats av de moderata ledamöterna i utbildningsutskottet.

Herr talman! Låt mig få börja med ett personligt vittnesbörd. Jag har aldrig under min hittillsvarande livstid hos mig själv upptäckt det ”medfödda religiösa behovet, den religiositet och drift att tro”, som Mårten Werner och Gunnar Oskarson i sin motion fastslår som ”oomtvistlig”. Jag växte uppi ett hem utan religionsutövning. Det blev en chock att i skolan tvingas delta i kristna kulthandlingar. Och det var inte, herr talman, nådigt för de elever i 1940-talets skola som vågade ställa frågor om tron eller rent av bestrida några av de ”sanningar” som förkunnades från katedern. Nu återkommer från högerhåll kraven på att den auktoritära förkunnelsen skall in i skolan igen.

Kristendomen har enligt t.ex. motion 288 av Anita Bråkenhielm och Gullan Lindblad ensamrätt på ” medmänsklighet, kärlek och personligt ansvarstagande”. På annat sätt kan jag inte tolka resonemanget, som utmynnar i kravet på att kristendomsundervisningen Nr 117 skall återges en självständig plats i skolan. Nu kan man förvisso påstå att det är att ödsla krut på döda hökar att angripa moderatmotioner som utskottets majoritet har avvisat. Ett flertal kristna organisationer har, som utskottet påpekar, enligt förra årets proposition om läroplanen för grundskolan ställt sig positiva till att religionskunskap integreras i den samhällsorienterande sektorn. ”De etiska och religiösa frågorna kan ——-— inte isoleras utan bör relateras till de stora överlevnadsfrågorna, de teknologiska framstegen och kapprustningshotet”, skriver utskottet. Integreringstanken har också stöd från vänsterpartiet kommunisterna, och vi anser att intregreringen bör gå ännu ett steg längre, så att undervisningen om religioner sätts in i olika sammanhang och jämställs med orienteringen om andra filosofier och samhällsuppfattningar. En undervisning om och inte en agitation för vare sig den ena eller den andra uppfattningen. Vi knyter i motion 526 an till arbetarrörelsens gamla krav på en helt sekulariserad skola. Spåren av en skola som var underställd en kyrklig överhet i förbund med den privilegierade och maktägande klassen bör utplånas. Det märkliga är att samma krafter som nu kräver att kristendomen skall återfå en särställning i skolan, så som den hade i en mer auktoritär tid än vår, i andra sammanhang brukar hylla dagens samhälle just för dess pluralism. Jag har full förståelse för att människor med en stark övertygelse önskar att just deras övertygelse skall genomtränga hela samhället, forma och förändra, fostra och vägleda. Men detta är ju något gemensamt för alla oss som har en genomtänkt helhetssyn i de grundläggande livsfrågorna. Och på ömse håll har vi ju också vid sidan av skolan möjligheter att påverka, skola och fostra våra likasinnade i våra organisationer, kyrkor och annorstädes. Kärleken och ansvarstagandet kan flöda lika varmt i det marxistiska hemmet som i det kristna eller i andra familjer och gemenskaper där andra uppfattningar råder. Om skolan skall ge barn och ungdom svar på livets frågor bör svar rimligtvis ges från alla håll och inte uteslutande från ett. Men givetvis kan det ligga något i kritiken från kristet håll, att en utslätande undervisning som inte tar ställning kan bli ödeläggande för de unga, som vill ha ärliga och riktiga svar. Och på en punkt kan även den övertygade dialektiske materialisten instämma i det Tore Nilsson från kristen utgångspunkt skriver i sin motion: ”Tycken och tankar av ateister och agnostiker, av kritiker och fiender till kristen tro skall inte prägla eller styra skolans undervisning. Vad Bibeln och kristenheten tror och lär skall presenteras för eleverna.” Principiellt delar jag hans uppfattning, om jag får tolka den så att motståndares och kritikers uppfattningar inte skall prägla undervisningen om någon i dag levande och verkande livsåskådningsriktning. Då bör detta också gälla skolans undervisning om den marxistiska tanketraditionen. Frågan är vilken form den undervisning skall ha som ”inte skall innebära auktoritär påverkan eller åsiktsförtryck” , som Tore Nilsson uttrycker saken i sin motion. Trycket på lärare som skall undervisa objektivt och opartiskt kan vara hårt, och dilemmat undanröjs inte om det verkligen är så som Tore 39 Nilsson anför från en skolforskare, att religionskunskapen består av intellektuellt shömos. Ärdet inte då rimligt att skolan kan fås att fungera så att den förmedlar god och riktig kunskap om de religioner och åskådningar som i dag finns i vårt samhälle i de rätta sammanhangen och att övertygelserna och förkunnelsen släpps in i skolsalarna på samma villkor som t.ex. politiska ungdomsförbund kan framträda inför eleverna för att levandegöra samhällskunskapen? Jag ser ingen annan utväg i ett samhälle fullt av motsättningar. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till motion 526, yrkande 1 a. Jag vill också beröra de övriga krav som vpk har framfört i de motioner som behandlas i betänkandet. I motion 526 har vi framfört uppfattningen att arbetslivet och dess villkor skall finnas med i samtliga ämnen i skolan och bilda utgångspunkten för undervisningen. I yrkande 1 b i motionen begär vi därför riksdagens uttalande om att momentet ”skola-arbetsliv” bör införas på kursplanen som huvudmoment inom de olika ämnena på alla stadier och att arbetslivsorientering därvid bör avskaffas som särskilt ämne. Nu påpekar utskottet att skolöverstyrelsen starkt har betonat de här integreringsfrågorna vad beträffar både grundskolan och gymnasieskolan och att även gymnasieutredningen förväntas pröva en integration i skolans hela verksamhet. Det är dock oklart om utskottet menar studieoch yrkesorientering i snäv mening eller avser den helhetssyn på undervisningen som vpk talar för i motionen. Jag ser därför ingen annan möjlighet att påverka saken än att också på den punkten yrka bifall till motionen. Jag yrkar alltså bifall till yrkande 1b i motion 526 av Lars Werner m.fl. I motion 1715 av Eivor Marklund tar vpk upp behovet av medel även nästa budgetår för att producera punktskriftsböcker för försäljning. Utskottet skriver att försöksverksamheten skall utvärderas men att det är angeläget att verksamhet i syfte att tillgodose de synskadades behov av att köpa litteratur i punktskrift säkerställs ännu ett budgetår utan att riksdagen gör någon markering av anslagens användning. Utskottet vill att riksdagen skall ge regeringen denna mening till känna, och från vpk:s sida vill vi då uttrycka den förväntningen att regeringen i praktiken kommer att beakta ett sådant uttalande. Jag har därför inget yrkande på den punkten. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1892 av Lars Werner m.fl. om ökat utrymme åt idrott i skolorna.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 21 behandlar bl.a. flera motioner. Motionerna vittnar om att vi inte är nöjda med dagens skola. Alla dessa motioner vill göra skolan bättre och visa på områden där den inte fungerar tillfredsställande. En del av oss har återkommit med motioner som vi väckt när läroplanen antogs av riksdagen. Vi fick dem då avslagna, men vi ansåg dem inte så litet värda att vi inte kunna komma tillbaka. Jag har tillsammans med Tore Nilsson väckt en motion om den andliga vården inom skolan. Vi har gjort positiva omdömen om det som är bra i den svenska skolan. Men vi säger också: Nr 117 ”Men trots detta kämpar många skolungdomar med svåra problem. Det gäller för dem att lösa livsfrågorna, att finna livets mening. Och just detta att finna livets mening är, i sina olika aspekter, en av de största och djupaste frågorna för ungdomar i tonåren.

Sökandet efter livets mening, det som man har kallat för urgrubblets klassiska frågor, har fått en framskjuten plats igen hos dagens ungdom: varifrån kommer jag, vart far jag och varför lever jag?

Det kräver ungdomarna i dag. Men ungdomarna vill ju också ha en meningsfull livsuppgift. Det är inte i första hand fråga om en strävan efter titlar och inkomster, vilket medelålders människor och äldre är besmittade av, utan man vill att det man skall ha för sig under sina år skall vara meningsfullt. Trots alla undersökningar som säger annorlunda har man ändå kunnat upptäcka en annan inställning, inte minst när det gäller ungdomar i de lägre tonåren, till bruket av droger, knark och alkohol. I förra veckan samtalade jag med en ung lärare, som har hand om ungdomar också på fritiden. Han sade att man har börjat skönja en annan inställning hos de yngre. Det är inte inne att lösa livsfrågorna genom att använda sådana förödande bedövningsmedel som knark och alkohol. En ny inställning måste förankras och föras vidare i något. Den kan förankras i en positiv livsåskådning, som ger hjälp och vägledning. Jag har varit litet förvånad under de senaste dagarna. Jag har tillhört riksdagen i 16 år, och jag har följt inte minst vpk:s agerande i dessa frågor, eftersom jag i min privata uppgift vid sidan om riksdagen ofta träffar samman med just de människorna. De kommer till våra evangeliska möten ibland, och vi har ganska livliga samtal. Det har förvånat mig att det under dessa år har förekommit så få försök att angripa kristendomen. Men i går försökte Nils Berndtson åstadkomma en förändring när det gällde tingspredikan. Inga Lantz, som ju har varit med i utskottet, har förut i dag angripit den kristna livsåskådningen. I det senaste anförandet togs dessa frågor upp igen. När jag lyssnade gjorde jag den reflexionen att man inom vpk numera kanske känner ett stöd från majoriteten i denna kammare så att man vågar mer aktualisera 41 dessa frågor, som man har lagt undan i några år. Enligt den kristna livsåskådningen består människan av kropp, själ och ande. Det är viktigt att skolan erkänner hela människan och ger henne den hjälp hon behöver och kan få. En kristendomsundervisning byggd på Bibeln innebär att unga människor vill komma till rätta med hela människan. Vem kan vara med och hjälpa? De som tror och har upplevt kristendomen har de största möjligheterna. En flicka på 16 år sade till mig häromdagen: ”Tänk om man kunde tala med religionsläraren om det som man bär på innerst inne. Men det blir inte så, och jag tror inte att han förstår mig.” Det måste inom skolans område finnas någon med en positiv inställning till det andliga och utbildad för att ge hjälp och vägledning i situationer där lärarnas, läkarnas och de vanliga skolkuratorernas insatser inte räcker till. Låt mig säga — och det är min uppfattning — att den kristna trons etiska och moraliska livssyn inte skall tvingas på någon. Men den skall positivt erbjudas, eftersom unga människor behöver ledstjärnor för att hitta rätt. Att hjälpa ungdom med livsfrågorna är en angelägen uppgift som skolan bör ta vara på. Jag skall inte yrka bifall till min motion, för det lönar sig inte vid det här laget, men jag hoppas få återkomma. Det är viktigt att vi slår vakt om den kristna livsåskådningen, som utgör grunden för västerländsk kultur och människosyn och för vår demokratiska livshållning. Annars kommer vi att få något annat i stället, för ungdomen som växer upp måste ha ledstjärnor, måste ha en livsåskådning.

Herr talman! Sven Johansson måste ha missat innebörden i mitt anförande och även i det tidigare anförandet av Inga Lantz. Några angrepp på den kristna livsåskådningen har inte riktats från vår sida. Det jag har givit uttryck för är en reaktion mot vad jag utläser som en ringaktning för andra uppfattningar, som rimligtvis icke kan infogas ens bland religiösa övertygelser, långt mindre i kristendomen. Som snart femtioårig medborgare i det här samhället, förälder, med familj, med ansvarstagande i min dagliga levnad, ser jag mig själv likvärdig med andra, likaså min livsuppfattning som många andra människor delar, även om vi inte tillhör någon majoritetsriktning — men det gör inte de aktiva kristna heller i vårt samhälle. Låt oss inte ta någon kulturkamp. Vänsterpartiet kommunisterna vill inte initiera någon kamp mot kristendomen. Låt oss arbeta med de konkreta frågorna där vi finns i samhället, sida vid sida, med våra olika utgångspunkter. Det är detta jag menar, och det är därför jag säger att all undervisning skall vara en undervisning om de olika livsåskådningarna, inte för. Själva förkunnelsen skall vi stå för i andra sammanhang, och det har vi all rätt till i det här samhället. De möjligheterna finns garanterade, och det sker ju dagligen i olika organisationer och församlingar att man bygger upp varandra, att man också verkar utåt och att man möter barn och ungdom med Nr 117 sin förkunnelse. Men det innebär inte att någon skall ha särställning. Torsdagen den
Herr talman! Jag tror inte att jag skall ta upp någon debatt här med vpk. Vi. får läsa i snabbprotokollet vad som har sagts, men det som jag fann anmärkningsvärt var att de tongångar som jag nu mötte har jag inte hört tidigare under de år som jag har varit med i riksdagen. Jag tror ingen vill stiga upp och säga att det är slentrian eller att man inte menar någonting med det, när över 95 90 av människorna i vårt land tillhör statskyrkan eller olika frikyrkor. Från dopdagen till begravningsdagen vill man i olika sammanhang ha med det kristna inslaget, och så länge vi har det så i vårt land kan frågan aldrig ställas om kristendomsundervisning skall förekomma eller inte. Det är ju absolut givet att sådan undervisning skall bedrivas. Därför är jag besviken på utbildningsutskottet som inte har förstått vad det innebär att i stort sett alla människor i vårt land tillhör frikyrka eller svenska kyrkan. Det är en annan sak att man inte skall tvinga på någon den kristna livsåskådningen, utan man skall erbjuda den. Jag tror inte heller att någon har upplevt att han eller hon i skolan eller i annat sammanhang har blivit tvingad. Om det sedan skulle stöta en del att höra något från Bibeln, så vill jag säga att vi andra ju också får finna oss i att möta mycket som vi inte accepterar.

Herr talman! Min medmotionär i motion 288 Gullan Lindblad och jag är båda nya ledamöter av denna kammare. Som sådan har man naturligtvis entusiasm, idéer, önskningar man vill framföra, mål man vill arbeta för — önskemål, som man kanske länge hoppats få en möjlighet att framföra i Sveriges mäktigaste församling. Gullan Lindblad och jag har ensamma, tillsammans och tillsammans med andra haft många önskemål, på vitt skilda områden. Men jag talar för oss båda när jag säger, att inget känts så viktigt, så angeläget — och mött ett sådant gensvar bland människor ute i vårt land — som när vi hemställt hos riksdagen om åtgärder för att återge kristendomsundervisningen en plats i svenska skolor. Man får vänja sig vid att inte få som man vill. Men det känns hårt att inte ens med hjälp av flera andra motioner — 242 av Mårten Werner, 1300 av Tore Nilsson, 890 av Arne Lindberg — med liknande innehåll ha kunnat pressa utskottet till eftertanke och till ett ställningstagande. Att hänvisa till vad man tyckt förra året, vad något statsråd tyckt någon gång eller vad kristna organisationer sades nöja sig med för flera år sedan — det är inget ställningstagande. Flertalet av oss i denna kammare är tillräckligt gamla för att ha haft förmånen att växa upp i ett kristet land. Vid mitten av detta århundrade ägde 43 de flesta människor i landet kännedom om tio Guds bud, evangeliet och det kristna kärleksbudet. Förvisso i mänsklig ofullkomlighet och med varierande resultat samverkade dock hem, skola och kyrka för att ge den uppväxande generationen åtminstone möjligheten att få fotfäste och vardags-hemkänsla i den religion som all västerländsk medmänsklighet, normbildning och hela vår samhällsbyggnad ytterst ändå vilar på. Vi är gamla nog att minnas ett Sverige där lås var obehövliga, där människor hade respekt för andras liv och egendom, där man kunde lära barn att alla vuxna var att lita på och där bedrägeri mot medmänniskor och samhälle åtminstone inte var något man öppet skröt med. Men våra barn har inte haft förmånen att växa upp i ett kristet land. Vårt välfärdssamhälle är trasigare än någonsin. Ensamhet, utslagning, ångest och missbruk griper omkring sig. Människor får lära sig ställa krav, men inte att ta ansvar, varken för sig själva eller för sin nästa. Unga människor har tappat fotfästet i tillvaron. Det borde vara samhällets skyldighet att, jämte alla andra försök till åtgärder, även ge nästa generation chansen att få kontakt med skälen till att rätt och fel är rätt och fel, och höra talas om glädjen i tjänsten i vardagen och om ansvaret för nästan. Kyrkorna försöker, det finns hem som försöker, men skolan och samhället gör det knappast. Jag hörde för någon tid sedan en ung, entusiastisk skolkurator berätta om hur man i hans skola undervisade barnen i straffoch processrätt, som han uttryckte det. Man spelade fingerade rättegångar, gjorde studiebesök i domstol och fängelse. Han var stolt över hur man på detta sätt bibringade barnen rättsbegrepp. Jag frågade honom, om han inte tänkt på att lära barnen varför man inte skall stjäla en bil i stället för att tala om vad som händer ifall man gör det. Det skrämmande var att han inte förstod vad jag menade — att det är viktigare att tala om att du inte skall stjäla en bil därför att den tillhör någon annan än att tala om hur samhället straffar dig om du gör det. I mina barns läroböcker i religionskunskap talas det om ”de kristna” som en främmande sekt som tror och tycker vissa saker. Det talas om Kristus i välvilliga och ibland litet nedlåtande ordalag, som vore han en människa vilken som helst med ibland litet underliga idéer. Det är en religionsundervisning värd att, som utbildningsutskottet gör, jämställas med undervisning om kapprustning och teknologiska framsteg. Det är just detta vår motion handlar om. Den handlar inte om så och så många timmar till den sortens religionsundervisning, integrerad med något annat eller inte, utan om att återge kristendomsundervisningen en plats på skolschemat. En rak och bekännande undervisning, byggd på Den Heliga Skrift och bekännelseskrifterna och en undervisning som både ställer frågorna och försöker ge svaren. Det handlar om att ge också nästa generation chansen, möjligheten att få fotfäste. Det handlar om möjligheten, utgångspunkten för att komma vidare till en insikt om att det alltid, hur livet än ser ut, finns En som bryr sig om.

Herr talman! Jag har antecknat mig sist på talarlistan för att ha tillfälle att svara på frågor som eventuellt ställdes till utskottet och bemöta yrkanden som under debatten kunde komma att framföras. Nu blir min uppgift ganska lätt — det har inte ställts så många yrkanden, och inga frågor har riktats till utskottet. Det har varit en mot utskottsbetänkandet ganska välvillig diskussion. Jag skulle vilja börja detta korta inlägg med att säga att när Inga Lantz beskriver situationen i skolan är jag beredd att i väsentliga avseenden hålla med henne. Jag har gjort det förr genom åren. Det är väldigt mycket i skolan som inte är bra, och det är skälet till att vi har startat ett omfattande arbete med att försöka reformera den svenska skolan. Sedan kan vi ha delade meningar om i vilken takt förändringarna kan ske och vilka åtgärder vi skall vidta. Jag vill gärna erinra kammarens ledamöter om att det mot bakgrund av det fattade beslutet om SIA-reformen och det läroplansbeslut som riksdagen tog förra året just nu håller på att växa fram ett utomordentligt omfattande reformarbete ute i skolan. Det sker oerhört mycket på fältet runt om i landet. Mycket entusiasm och stort engagemang utvecklas — vi har duktiga och engagerade lärare, föräldrarnas intresse blir allt större, elevernas medverkan ökar. Det sker just nu påtagliga förändringar till det bättre i skolan. Men väldigt många problem är olösta, och det vore orimligt att nu säga att allt är bra. Det är det inte — fortfarande är det mycket som inte är bra. Vad jag i första hand vill beklaga är att reformeringen av skolan skall ske i en tid då våra gemensamma resurser inte ökar utan minskar. När för länge : sedan företrädare för utbildningsutskottet begärde det som blev SIA utredningen var det i en tid av optimism och framtidstro, där man räknade med en oavbruten resursökning. Av den resursökningen skulle stora delar kunna komma skolan till godo. Nu har det inte blivit så. SIA-reformen träder i kraft i en tid då resurserna minskar, och det skapar svårigheter. Kommunerna har utomordentligt svårt att ge skolan de pengar som skolan rimligtvis borde ha för att SIA reformeringen skulle bli rimlig och bra. Det finns anledning, herr talman, att beklaga det förhållandet. Men samtidigt måste vi göra så gott vi kan. Jag vill gärna uttala stor tillfredsställelse över de stora bemödanden som görs inom skolväsendet för att leva upp till de intentioner som riksdagen har fattat beslut om. När utskottet nu avstyrker en lång rad motioner som vill ändra förra årets läroplansbeslut är det, som framgår av betänkandet, av det skälet att vi under månader av arbete i utbildningsutskottet hade att behandla hela läroplansområdet. Då kan man inte ett år efteråt riva upp detta beslut. Jag är därför tacksam att Hans Nyhage inte har ställt några yrkanden utan bara markerat moderata samlingspartiets inställning och accepterat att beslutet fattades 45 förra året och att det nu tar ett tag innan det kan omsättas i verkligheten. I tillämpliga delar skall läroplanen börja förverkligas redan i höst. Jag håller med den talare som tidigare sade att det inte vore så dumt om vi nu utan att röra i dessa läroplaner kunde ge skolan rimlig arbetsro. Jag vill vända mig till en enda talare, som på ett orättvist sätt karakteriserat utskottet — Anita Bråkenhielm. Hon sade i sitt inlägg att det kändes hårt att inte ens med hjälp av flera andra motioner ha kunnat pressa utskottet till eftertanke och till ett ställningstagande. Det är ett okunnigt uttalande — det är inte på det sättet. Utbildningsutskottet har genom åren arbetat intensivt med livsåskådningsfrågorna. Det har varit ett av de besvärligaste ämnesområdena, och de som har varit med i utskottet vet att det aldrig har förekommit nonchalans vid behandlingen av dessa frågor, att det aldrig har varit tal om att vi inte skulle pressas till eftertanke. Det är knappast något ämnesområde som i så stor utsträckning har tagit utbildningsutskottets uppmärksamhet i anspråk som just detta ämnesområde. Det är klart att det utskottsbetänkande som nu föreligger och de betänkanden som riksdagen tidigare har ställt sig bakom innehåller många kompromisser. Det innebär också att det är många av kammarens ledamöter som inte är nöjda utan för sin egen del gärna skulle vilja ha andra lösningar. Det gäller även mig. Men vi har gjort vad vi har kunnat för att i en anda av demokrati och respekt för alla olika åsiktsriktningar försöka forma reglerna i skolan så, att kunskapen om de skilda livsåskådningarna skall bli så stor och så god som möjligt men att den skall baseras på respekt för oliktänkande. Herr talman! Självfallet ställer jag mig bakom den socialdemokratiska reservation som har fogats till utskottsbetänkandet. Jag yrkar därför bifall till reservationen, men på övriga punkter ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kanske bryter mot det vanliga mönstret i sådana här debatter när jag anmäler mig så sent att utskottets ordförande, som räknat med att vara den siste på talarlistan, inte blev detta. Det var den debatt som här har förts kring skolans undervisning i religionskunskap och framför allt Anita Bråkenhielms inlägg som gjorde att jag kände det angeläget att ta till orda i ett ämne där jag har en nästan 40-årig lärarerfarenhet bakom mig, även om jag i egenskap av riksdagsledamot är nybörjare i denna talarstol. Jag är orolig för den begynnande splittring som jag tycker mig se i motionerna kring religionskunskapen och i dagens debatt här i kammaren — splittringen i fråga om hur vi i vår skola skall ha det på det känsliga område som heter religionskunskap. Den svenska skolan intar en unik position, i varje fall i den västerländska kulturkretsen, när det gäller hanteringen av de religiösa frågorna. Vi har valt en unik väg genom att säga att undervisningen i religionskunskap är obligatorisk för alla elever. När vi intog den ståndpunkten var vi medvetna om att den pluralism som finns i det svenska samhället, trots den 95-97-procentiga anslutningen till kristna samfund, innebär att ett obligato Nr 117 rium i fråga om religionskunskap också måste kopplas till ett krav på Torsdagen den objektivitet i undervisningen. Det finns ingen möjlighet för oss att hålla 10 april 1980 samman kring den svenska skolan med en obligatorisk undervisning för alla ungdomar i religionskunskap, om man begär att undervisningen i kristendomskunskap skall vara bekännande. Det är kyrkornas angelägenhet att svara för förkunnelsen i samhället. Det är skolans angelägenhet att svara för en objektiv undervisning — inte objektiv på det sättet att den blir neutral och grådaskig till döds, men objektiv på det sättet att den låter olika röster komma till tals. Skolan jämställer inte kristendomen med andra religioner. Det är redan genom den plats som den ger åt kristendomen i förhållande till andra religioner klart att den inte gör det. Det framgår också av det beslut som riksdagen har fattat i anslutning till läroplansreformen, när den beslutade att religionskunskap skall finnas som ett särskilt ämne och få motsvarande andel av det samhällsorienterande blocket som tidigare och dessutom tillade att Bibeln skall vara det centrala i undervisningen om kristendomen. Med den kännedom jag har om den kristna opinionen, med en lång erfarenhet bl.a. som ordförande i samkristna skolnämnden, vill jag klart slå fast att vi har tolkat denna opinion på det sättet, att religionskunskapen bör vara integrerad med de samhällsorienterande ämnena men att den också bör ha sina särskilda huvudmoment. Vi menar att undervisningen om de religiösa frågorna på det sättet kommer in i ett levande sammanhang med livet över huvud taget.

Vi tror på integrationen, och vi tror på en kristendomsundervisning inom religionskunskapens ram med Bibeln i centrum. Där får barnen direkt möta det kristna budskapet och ta ställning till livsfrågorna på det sätt som en objektiv information ger möjlighet till och på det sätt som kan ske när hem och kyrka möter skolan på detta viktiga område i en positiv vilja till samverkan, och där hemmen tar sitt huvudansvar för barnens fostran och vård.

Herr talman! Jag har känt mig föranlåten att ta till orda igen. Jag är väldigt besviken över att så stor del av den debatt som jag trodde skulle handla om vårt skolsystem och hur det fungerar — eller rättare sagt inte fungerar — har blivit en debatt om religionsundervisning i olika riktningar. Jag är mycket besviken över att vi inte har diskuterat den skola vi har som fungerar så dåligt för väldigt många barn. Jag vill göra den markeringen. Vi vet att om det inte ges helt andra resurser och om kommunerna inte får helt andra möjligheter att motverka den segregering som finns i skolan och som förstås hänger samman med bostadsplanering och samhällsplanering, och även med skattepolitik om man vill gå riktigt långt. så kommer ingenting 47 att hända i positiv riktning. Ingenting kommer att hända som bemöter de utredningar och undersökningar som har gjorts om hur dåligt den svenska skolan fungerar i dag. Det kommer att ske en fortsatt utarmning för de barn som slås ut, vilket nu oftast sker redan i förskolan. Stig Alemyr sade att det är mycket omfattande reformer på gång. Och vi har haft decennier av reformer — vi har t.ex. avskaffat orättvisa skolsystem. Men man kan fråga sig om vi har kommit så särskilt långt. Jag tycker inte vi har gjort det. Det bekräftas ju av de utvärderingar som har gjorts och som visar att det finns oerhörda orättvisor. Det är naturligtvis bra att elever, lärare och föräldrar engagerar sig mera nu, men det är långt kvar innan vi får resultat också på det området. Mot bakgrund av den fördelningspolitik som förs och som medför att kommunerna utarmas i stället för att få möjlighet att lösa de problem som finns bl.a. inom skolan tycker jag att man har anledning att vara väldigt pessimistisk. Nu hänger man upp mycket på SIA-reformen, men det fattas ju pengar också för att genomföra den. Jag är alltså mycket besviken över att den här debatten inte handlar om den orättvisa skola vi har och om det förhållandet att barn från t.ex. Slottsstaden i Malmö eller från Danderyd och Lidingö får en helt annan undervisning än barn som kommer från södra förorterna i Stockholm, t.ex. Huddinge, eller från Rosengård i Malmö. Det är sådana saker som är väsentliga när man diskuterar skolan, inte att inrikta diskussionen på religionsundervisningen. Jag har inte hört att någon tagit upp sådana problem på skolans område. Också Stig Alemyr slank förbi den fråga som enligt min och vpk:s förmenande är viktig att diskutera: Hur får man en skola som fungerar för alla?
Herr talman! I och för sig tycker jag inte att det är så väsentligt att diskutera om Inga Lantz är besviken eller inte. Varje ledamot har ju rätt att ta upp de ärenden han eller hon önskar. Den diskussion vi har haft om livsåskådningsfrågorna, religionskunskapen och kristendomskunskapen är enligt min mening väsentlig, och jag tycker inte att man skall säga att den inte på något sätt hör hemma här eller att den är betydelselös. I varje fall vill jag under inga omständigheter att vi skall låta skoldebatten bli en diskussion om fördelningspolitiken och om den kommunala ekonomin. Jag har nöjt mig med att i kammarens talarstol säga att det är ont om pengar och att vi beklagar det. Det råder en knapphet på resurser när det gäller att genomföra skolreformerna, och det beklagar vi. Orsakerna till detta kan vi ha delade meningar om, men de debatterna tar vi i andra sammanhang i den här lokalen. Jag tror, herr talman, att vi måste ha klart för oss att skolan är kommunal. De beslut riksdagen fattar kan inte detaljreglera skolans vardag. Riksdagen har nu fattat en rad principiella och övergripande beslut på skolans område. Det gäller beslutet om skolans inre arbete, beslutet om läroplanerna och beslutet om statsbidragsgivningens regler. Men därutöver är det kommunerna som nu skall se till att det blir en praktisk verklighet av detta och att den blir så bra som möjligt. I det avseendet har riksdagen tidigare uttalat att vi Nr 117 litar på att kommunerna skall försöka göra allt vad de kan för att leva upp till Torsdagen den beslutensintentioner. Jag är övertygad om att de kommer att göra det och att 10 april 1980 de kommer att anstränga sig till det yttersta. Jag vill varna riksdagen för att tro att det är en rimlig lösning på skolans problem att centralt besluta på punkt efter punkt i detaljfrågorna. De besluten måste fattas lokalt, eftersom förhållandena är så väldigt olika på olika håll i landet. Några ytterligare frågor återstår, herr talman. Vi väntar på en gymnasieutredning som skall hjälpa oss att reformera gymnasieskolan, och vi väntar också på att så småningom få ett beslut om en ny lärarutbildning. När dessa frågor är förberedda får vi diskutera dem här. Det är inte så att utbildningsutskottet inte vill föra en debatt om skolan. Självfallet skall vi göra det. Men det finns ingen anledning att nu upprepa den diskussion som fördes för ett år sedan, för två år sedan och för tre år sedan och som ledde fram till de övergripande beslut som nu skall ut i den kommunala verkligheten.
Herr talman! Bara ett kort genmäle till Stig Alemyr. Han sade att vi litar på kommunerna. Det är inte första gången man hör detta, det är ett slags honnörsord att säga att man litar på kommunerna. Vi har också hört den frasen när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Men det har ju inte gått så särskilt bra, och jag tror inte heller att det kommer att gå särskilt fint så länge kommunerna inte får de ekonomiska resurser som behövs för att man skall kunna göra någonting bra på bl.a. hela skolområdet. Nu har det just lagts fram en proposition som innebär att man vill dra in de här 320 miljonerna för skolbyggen, vilket naturligtvis också kommer att inverka på skolans funktion ute i kommunerna, inte minst i de kommuner som redan i dag har en mycket dålig ekonomi och där man inte kan tillgodose ens de mest nödvändiga behoven utan hela tiden rustar ned socialt. Detta drabbar förstås skolan och de barn som behöver ha mest stöd i alla möjliga bemärkelser. Så talet om att man skall lita på kommunerna är bara en tom fras så länge som kommunerna inte får de ekonomiska möjligheterna att genomföra de nödvändiga reformerna och sätta in resurser där sådana behövs — i de speciella skolor och i de speciella bostadsområden där problemen finns.